Herr talman! Fast det sannerligen inte brukar vara brist på kammarledamöter, som känner sig manade att ta till orda i debatterna, så finns det faktiskt tillfällen, när man skulle önska att utomstående kunde få komma till tals här i riksdagen på samma sätt som de kan t.ex. i Europarådet eller i FN:s generalförsamling. En sådan önskan känner man, när de problem som riksdagen skall ta ställning till kräver specialkunskaper av ett slag, som man inte kan räkna med hos oss riksdagsmän. Dagens ärende är ett sådant. Det har redan herr Börjesson i Glömminge framhållit. Kärnkraften var någonting som inte behandlades i våra skolböcker, och vad vi senare kanske lyckats tillägna oss av kunskaper i ämnet är väl högst dilettantiskt. Att så är fallet med mig kan jagi varje fall klart deklarera. Lyckligtvis kan vi i våra utskott räkna med möjligheten att få resonera med sakkunnigt folk. I näringsutskottets utlåtande redovisas, att vi där haft sådana tillfällen. För en vidare krets av riksdagsledamöter gavs en motsvarande möjlighet genom en sammankomst i regi av Sällskapet Riksdagsmän och forskare, RIFO, som följde strax efter den hearing vi haft i näringsutskottet. Men vid båda tillfällena stötte vi på en ny svårighet: experterna är inte eniga. De har olika uppfattning i den svåra frågan om kärnkraftverken, lika väl som i många andra väsentliga frågor. Den gamla regeln gäller: Ein Professor ist ein Mann anderer Meinung. Då återstår för oss, de s.k. beslutsfattarna, att väga en mans ja mot en annan mans nej. Det är sannerligen ingen avundsvärd uppgift, när experterna på båda sidorna är kända som kunniga och kloka personer. I debatten har ibland gjorts gällande, att experternas bedömning — eller åtminstone den bedömning de offentligen redovisar — påverkats av intressegemenskap av olika slag. Personligen tror jag att den misstanken dess bättre inte är berättigad. Att olika arbetsuppgifter och allmän inställning till tillvaron påverkar uppfattningarna är däremot självklart. Somliga värderar produktionsökning så högt att de är beredda att ta större risker. Andra menar att vi i första hand bör gardera oss mot risker; gör vi inte det, kan vi drabbas hårt i allt vårt välstånd. Somliga betonar starkare än andra de politiska riskerna. De kan med skäl peka på att det inte är många år sedan klara psykopater fattade besluten i vissa nationer; vad militärt bruk av kärnkraft, tillgänglig för många, skulle kunna innebära för fasor behöver man inte gå in på. Bara det utpressningshot som kan utövas genom innehav av atomvapen är ju högst betänkligt. För oss här i riksdagen är det alltså alls inte lätt att föra denna debatt. Att den aktualiserats har varit värdefullt på många sätt, inte minst därför att den genom den uppmärksamhet den väckt har förts ut i vidare kretsar. Sedan massmedia observerat och rapporterat näringsutskottets behandling av frågan har man kunnat ta del av såvitt jag förstår mycket kvalificerade men samtidigt begripliga framställningar i många tidningar, både i dagstidningar och i publikationer av annat slag. Frågan har diskuterats på insändarsidorna och jag vet att den i hög grad har uppmärksammats på möten ute i landet. De som tidigare har gjort gällande att man förtigit svårigheter och bekymmer i detta sammanhang har enligt min bedömning knappast haft rätt. Däremot har det väl varit riktigt att säga att debatten inte fått den allmänna spridning som den varit förtjänt av.

Redan därigenom har man uppnått något mycket väsentligt. Att vi genom de beslut som i dag träffas kommer att uppnå något väsentligt vill jag för min del däremot inte göra gällande. Det är ingen radikal förändring av regeringens tankegång som föreslås av majoriteten i näringsutskottet, och det är väl knappast heller något radikalt nytt som man skulle uppnå genom en anslutning till reservanternas linje. Samtliga är vi medvetna om de stora problem som är förknippade med utnyttjandet av kärnkraften. Vi är medvetna om att expert står mot expert. Vi är medvetna om de anspråk som från skilda håll ställes på fortsatt utbyggnad av energitillgången. Vi är medvetna om det pris som det kan komma att kräva.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

Herr talman! I går startade fyra av världens oljerikaste länder, några av de s.k. OPEC-staterna i Mellanöstern, en nålstickspolitik gentemot de oljeberoende industriländerna som dess värre kan bli en inte alltför ovanlig realitet i fortsättningen. Vi får också vara beredda på att de här länderna försöker att nå bättre priser för den starkt efterfrågade oljan. Det kan komma att leda till betydligt mer drastiska åtgärder än den korta leveransstrejk som nu tillämpas. Dagens riksdagsdebatt om energifrågorna har genom den här aktualiteten spetsats med en orientalisk krydda på ett sätt som vi väl kunde ana men inget visste om när vi i näringsutskottet förberedde vårt betänkande nr 49. Den här frågan om efterfrågan och priser på olja är för övrigt intressant att följa några år bakåt i tiden. I energikommitténs betänkande Sveriges energiförsörjning finns ett diagram som visar att våra olika oljeprodukter med små variationer legat stilla på samma prisnivå ända sedan 1955. Det har rått en hårdnande konkurrens som utövat en stark prispress under denna långa tid, då så gott som alla andra varor stigit mycket kraftigt i pris. Under den senaste tiden har en radikal skärpning inträtt på oljemarknaden. För en dryg vecka sedan avgav EG-kommissionen en rapport om energiförsörjningen, och den visade att EG 1980 kommer att behöva importera 1 miljard ton råolja. För att få någon jämförelse kan jag nämna att Sverige i dag förbrukar omkring 35 miljoner ton per år. Med samma beräkning skulle Japan behöva importera 500 miljoner ton och USA 600 miljoner ton 1980. Att även USA har blivit en storimportör har naturligtvis förändrat såväl oljemarknaden som sjöfartens villkor högst väsentligt. När inte ens oljestaten Texas i USA längre är självförsörjande i fråga om energi utan måste bygga kärnkraftverk, då har drastiska förändringar inträtt. Detta kommer inte minst vi här i Sverige att få känna av. Vi förbrukar faktiskt den största kvantiteten olja i världen räknat per person och år. När vi har den konsumtionen och saknar egna, inhemska oljetillgångar måste svensk energipolitik inrymma en strävan efter minskat oljeberoende. Detta kan naturligtvis ske på olika sätt. Vi har vår vattenkraft, som tidigare spelat en helt dominerande roll — och gör så alltfort — i fråga om elproduktion. Omkring 70 procent får vi den vägen. Om vi inte haft vattenkraften, skulle vi för att täcka samma elkraftbehov ha behövt importera en volym eldningsolja, nästan lika stor som hälften av oljeimporten. Men här finns ändå inte mycket mer att hämta. Folkpartiet har i sitt program uttalat: ”Vattenkraftsutbyggnaden bör nu anses vara praktiskt taget avslutad. Hittills oexploaterade älvoch sjösystem får inte byggas ut.” Vi har nyligen fått höra att i den nuvarande regeringskretsen finns fortfarande åtminstone en ledamot — jag behöver knappast säga vem — som gärna vill sätta fart på grävskoporna vid Vindelälven. Dess bättre blev framfarten stoppad ganska omedelbart av en regeringsdeklaration, lämnad av statsministern själv. Vi hävdar från vårt håll bestämt att åtminstone någon orörd älv skall lämnas till kommande generationer sådan den är och alltid varit. Denna programmatiska deklaration från folkpartiet betyder dock inte att vi motsätter oss ombyggnader och förbättringsåtgärder av olika slag för att få ut större effekt från redan utbyggda älvoch sjösystem. Självfallet måste också sådana projekt prövas ur miljösynpunkt, men säkert kan en del tillskott av elkraft erhållas på det sättet, tillskott som vi tycker skall tillvaratas. En annan väg är att försöka finna ytterligare energikällor. Internationellt tilldrar sig solenergi, vindenergi och tidvattnets strömmar stort intresse. De är ur miljösynpunkt ideala — inga föroreningar föreligger. Av dessa energikällor är för vårt land vindkraften den mest användbara. Jag har tillsammans med Kerstin Anér motionerat om att få denna energiform ekonomiskt och tekniskt ordentligt utprövad. Motionen har varit på remiss hos statens vattenfallsverk och styrelsen för teknisk utveckling, som båda glädjande nog visat positivt intresse för att få frågan utredd. Utskottsmajoriteten har tyvärr inte velat följa STU:s mera ambitiösa utredningsförslag. Det beklagar jag och har också därför tillsammans med några utskottskamrater reserverat mig på den här punkten. Vi får hoppas att den undersökning som Vattenfall utlovat skall utföras snabbt och ge sådana resultat att de inspirerar till fortsatt utveckling av vattenkraftens utnyttjande. Nu förhåller det sig naturligtvis ändå så, vattenkraften i all ära, att den endast kan bli ett komplement i vår energiproduktion. Med en beräknad ökning av efterfrågan på elenergi med 7 å 8 procent per år måste helt andra lösningar till. Men först kan det finnas skäl att ställa frågan: Behöver vi en så snabb efterfrågeökning? Finns det inga möjligheter att bromsa? Eller är det kanske onödigt att hålla igen den ökande elkonsumtionen? Ja, så länge vi inte har tillgång till rikt flödande energikällor utan några miljöskador måste enligt min uppfattning en bättre hushållning komma till stånd. Men frågan är hur man skall kunna åstadkomma en större sparsamhet med energin. Klarar vi inte det på frivillig väg, kan vi snabbt tvingas till besvärande restriktioner av olika slag. Energiprognosutredningen har till den 1 juli i år utlovat en lägesrapport med exempel på hur man förslagsvis kan göra för att åtminstone begränsa ökningen av energikonsumtionen. Men för att nå påtagliga resultat måste enligt förljudande från utredningen besparingsåtgärder vidtas som kommer att innebära ordentliga försakelser. Materialet från utredningen emotses med stort intresse och blir säkerligen livligt debatterat när det kommer — därom är jag övertygad. Åtskilliga energisparande förslag har redan diskuterats sedan ganska lång tid tillbaka. Jag tänker på sådana ting som bättre isolering av husen, kampanjer för lägre inomhustemperatur, bättre ventilationsteknik osv. Även i det här avseendet har jag tillåtit mig att lämna riksdagen ett motionsförslag. Under senare år har det blivit allt vanligare att hyresvärdar av administrativa förenklingsskäl börjat tillämpa kollektiv avläsning av elförbrukningen i ett bostadsområde och sedan gjort en generell fördelning av kostnaderna inkluderad i hyrorna. Erfarenheten visar nu att den här metoden lett till en ökning av konsumtionen med 15 å 20 procent. Sparsamheten försvinner uppenbarligen i och med att inte var och en får betala för sin egen förbrukning. Det här är en onödig konsumtionsökning, som borde förhindras. Det kan ske om riksdagen följer yrkandet i reservationen 4. Även om man med åtgärder av det slag som jag hittills talat om kan förbättra vår energisituation, så löser det dock inte problemet. Vi måste därför få tillgång till energikällor av en helt annan storleksordning för att kunna svara mot den efterfrågeökning som kommer och som vi med en realistisk bedömning nog kan bromsa men varken vill eller ens kanske kan helt förhindra. Alla är vi, tror jag, ense om att det behövs en bättre hushållning med våra naturresurser. I det kravet ligger ju bl.a. en ökad recirkulering — en återanvändning av metaller, papper, lump osv. Men även detta kräver mer energi och t.o.m. stora mängder energi. Med andra ord: Förbättrad miljövård och hushållning med naturresurser ställer ökade krav på energiproduktionen. Det har för övrigt i tidningsdebatten kring den s.k. energikrisen i de här dagarna i något fall påståtts att de politiska partierna inte tagit ställning i energifrågan. Det är givetvis en fråga om hur preciserade ställningstaganden man vill ha. Men om det gäller principiella ståndpunktstaganden kan omdömet knappast gälla för vårt parti. Jag har redan tidigare citerat vad vi sagt i vårt program om vattenkraften. Fortsättningen bör också citeras. Den lyder: ”Behovet av elenergi måste i framtiden täckas av kärnkraft. Naturgas bör användas i ökad utsträckning. En betryggande kontroll av strålningsriskerna skall upprätthållas. Forskningsarbetet kring nya former av energiframställning, främst fusionstekniken, bör ges större resurser.” Vi menar således att vi måste lära oss att rätt utnyttja kärnenergin. Det första kärnkraftverket är redan i produktion, och ett par andra är under utbyggnad. En intensiv och engagerad debatt kring kärnenergins säkerhetsrisker har uppstått — främst i USA — där vetenskapsmän och tekniker är oeniga i centrala frågor, som utskottets vice ordförande nyss så utmärkt redovisade. I det läget tycker jag att näringsutskottet har handlat riktigt då utskottet inte velat lägga fast det långsiktiga utbyggnadsprogrammet, det program som har kallats världens mest ambitiösa kärnenergiprogram. Innan vi bestämmer oss för nya kärnkraftverk skall riksdagen, som det sägs i utskottets betänkande, ha ett nytt allsidigt beslutsunderlag. Skulle härvid framkomma nya riskmoment får riksdagen ta ställning till huruvida riskerna kan elimineras eller om andra vägar måste prövas. Alla experter som utskottet hört vid sina hearings har varit överens om en sak, nämligen att det är en utomordentligt förtjänstfull satsning som görs på säkerheten vid reaktorerna. Det som har vållat debatt är närmast hanteringen av avfallet och riskerna med att detta avfall så relativt lätt kan utnyttjas för tillverkning av atomvapen. Uppenbarligen är det främst dessa två saker som måste uppmärksammas, varvid en internationell samverkan är ytterst betydelsefull för att nå positiva resultat. Det bör också tilläggas att en utredning tillsattes 1972 med uppgift att göra en genomgång av de tekniska, ekonomiska och säkerhetsmässiga problemen i samband med såväl upparbetning av kärnbränslen som den följande behandlingen och förvaringen av det högaktiva avfallet, transporterna då också inräknade. Frågan är inte ny för riksdagen. Jag förde själv problemet på tal i en interpellation 1969, med anledning av de planer som då förelåg om en upparbetningsanläggning i Tanum i Bohuslän, ett förslag som i varje fall tills vidare saknar aktualitet. Men problemet finns kvar, och vi får nu närmast se vad landshövding Netzéns utredning kommer fram till. Ingen kan efter att ha lyssnat på olika experter sväva i tvivelsmål om att fusionsenergin, vätekraften, är överlägsen de nu tillämpade kärnkraftmetoderna och även överlägsen bridreaktorerna, som är under utveckling. Problemet är bara att ingen forskare vågar säga säkert när vätekraften kan tämjas och sättas i mänsklighetens tjänst. De mest pessimistiska ifrågasätter som bekant om det någonsin kommer att hända. I varje fall tycker jag att man måste beklaga att den svenska regeringen och riksdagsmajoriteten har begränsat resurstilldelningen till denna oerhört viktiga forskningsdisciplin i stället för att öka den. Visst är Sveriges insatser i det internationella forskarsammanhanget små, men man skall komma ihåg att vi i vårt land ändå har en av världens mest framstående forskare på detta område.

Vi anser vidare att det är viktigt att detta institut får goda kontaktytor gentemot forskarna på området. Institutets arbetsuppgifter finns redovisade i vår partimotion, som jag ber att få hänvisa till. Förevarande utskottsbetänkande behandlar också propositionen 112, i vilken förslag framläggs om statens engagemang i dels gasimport från Sovjet, dels statligt deltagande i ett konsortium för prospektering av olja och naturgas i Nordsjön och Nordatlanten. Båda de här förslagen står i full överensstämmelse med en i januari väckt partimotion från folkpartiet.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

Herr talman! Jag vill börja med att yrka bifall till reservationerna 1, 6, 7, 8,9 och 10. Frågan om energiförsörjningen är, och kommer att alltmer bli, kärnan i all maktpolitik och grunden för all ekonomisk verksamhet. Det är därför självklart att energipolitiken är ett politiskt problem och inte i första hand ett teknologiskt. Ingen får tro att det i denna fråga går att finna renodlade fackmän och neutrala experter. Det finns olika energipolitiska värderingar och kring dessa grupperar sig teknologer och administratörer, lika väl som politiker. Energipolitiken tenderar därför alltid att spegla de härskande värderingarna hos samhällets ekonomiskt ledande grupp. Sverige är ett kapitalistiskt land. Den ekonomiska ideologin är byggd på vinstmaximering och på ett kommersiellt sätt att betrakta produktionen. Detta slår naturligtvis igenom i energiproduktionen och dess organisering. Det är ur vinstmaximeringens synpunkt ofta likgiltigt hur mycket avfall som produceras och hur det tas om hand. Kostnaderna såväl som följderna hamnar ofta utanför den strängt företagsekonomiska kalkylen och övar därför föga inflytande på produktionens organisering. Detta är i viss mån kännetecknande också för sättet att bedriva energiproduktion i Sverige. Dess huvudsakliga motiv har varit och är de stora kraftproducenternas önskan att sälja kraft och att ständigt sälja mer kraft. Kraftproducenternas intresse ligger i att konsumtionen av kraft stadigt ökar. Det ligger inte i en ur totalkalkylens och det ekologiska perspektivets synpunkt bedriven hushållning med kraft. Även om det inte funnes någon energikris skulle de stora kraftproducenterna i varje givet läge ha intresse av att konstruera en. De statliga kraftproducenterna tänker och agerar i detta avseende inte annorlunda än de privata. De är företrädare för samma ideologi. Maktförhållandena i ett kapitalistiskt samhälle gör att det är den ekonomiskt härskande klicken som har de bästa kanalerna till administration och forskning, till att indoktrinera, styra och köpa beslutsunderlag, beslut respektive opinioner. I en ekonomi där koncentrationsgraden är hög gör sig detta särskilt starkt gällande. En allt större del av förberedelsearbetena och den faktiska inriktningen av energipolitiken sker där internt och på byråkratisk nivå. De s.k. representativa instanserna i beslutssystemet ställs ofta inför fullbordade fakta. Inriktningen är redan fastslagen när projekten föreläggs de valda organen. Dessa organ vill den härskande klicken och byråkratin förvandla till stämpelinstitutioner. Sverige är ett litet kapitalistiskt land med hög utvecklingsgrad. Det betyder att tillgången på specialister är liten. En snäv krets av specialister kommer i en koncentrerad ekonomi lätt i beroende av den härskande oligarkin. Det medför möjlighet att centralisera vetenskaplig och teknisk åsiktsbildning och att skärma av landet från den internationella debattens mångsidigare inflytelser. I Sverige har detta varit en av förutsättningarna för att kunna framtvinga en stark satsning på fissionskraften. Det är alltså ovanligt och anmärkningsvärt när ett parlamentariskt organ inte vill inordna sig i det officiella tänkandet på alla punkter. Därför är utskottets självständiga och restriktiva hållning till den officiella, färdiglagade energipolitiska synen ett hälsotecken och en smått historisk händelse. Den visar också att statsapparaten inte är enhetlig. Den visar för de radikala kritiker som misstror eller förkastar parlamentariskt arbete och arbete inom statsapparaten att sådant arbete kan producera för folkets intressen viktiga resultat. Det byråkratisk-tekno logiska etablissemangets styrning av energipolitiken har mycket starkt försvårat den folkliga opinionsbildningen. Också för vårt parti har det kostat mycken möda att tränga igenom den officiella dimbildningen. Först gradvis har den internationella och speciellt den amerikanska debattens avslöjanden forcerat Sveriges gränser. Och det som framkommit har mer och mer försatt den härskande energipolitiska synen och dess företrädare i ett egendomligt ljus. En rad exempel visar detta. En av de högsta cheferna för kraftproduktionen i landet yttrade nyligen följande: ”Det bör primärt bli uppgift att bedöma när och på vilka vägar man skall skaffa sig kunskap om bridteknologin för att säkra en plats även på denna marknad.” Men satsning på bridreaktorer — dessa enorma avfallskällor — är sannerligen inte teknokratins och kapitalets ensak. Det är inte teknokratin och ASEA och International Combustion Engines som skall få bestämma forskningsoch energipolitik. Byråkratin betraktar som vanligt opinionen utanför sin egen krets som negligerbar och riksdagen som ett bihang, vars efterhandsgodkännande av teknokraternas färdiga ritningar man lugnt kan förutsätta i kalkylen. Sedan näringsutskottet gjort sitt ställningstagande framträdde en annan representant för kraftproducenterna i TV. Med rynkad panna förklarade han att energiförsörjningen krävde ett förverkligande av kärnkraftprogrammet sådant det förelåg, att det var alldeles omöjligt med ett par års uppskov. Men då låg redan sedan länge värmeverksföreningens utredning rörande oljedrivna kraftvärmeverk på bordet. Med väl grundade skäl kunde den visa att möjligheterna för utbyggnad av sådana verk underskattats. Ett fullt utnyttjande av dem skulle ge ytterligare minst 5000 megawatt el fram till 1980. Kärnkraftsutbyggnaden förutsätts under samma tid enligt CDL:s prognos ge ett nettotillskott om ungefär lika mycket. Kraftvärmeverken skulle alltså kunna uppskjuta det definitiva ställningstagandet till kärnkraftsutbyggnaden i ytterligare sju år. De ger bättre oljeekonomi än andra oljebaserade kraftkällor och avvärjer därmed verkningarna av eventuella oljeprisstegringar. De begränsar antalet föroreningskällor i städerna och underlättar starkt möjligheterna att tillvarata avfall och att rena utsläpp. De har prövats i t.ex. Västerås med resultat som är synnerligen uppmuntrande och överlägsna en rad andra lösningar. Men detta vill kärnkraftsintressenterna inte gärna få utspritt. De vill skapa bilden av fissionskraften som den enda räddningen. Sådant förtigande av väsentliga informationer skapar inget förtroende. Och var tar det vägen med den självsäkerhet med vilken man förklarar att det interna säkerhetsproblemet med kärnkraftverk är löst? För en vecka sedan hävdades detta i TV av företrädare för den statliga inspektionsmyndigheten. Men hur var det då med proven i USA 1970 som alla visade att kylsystemen inte fungerade som förutsetts i nödsituationer? Hur är det med de fyra utländska reaktorer, där bränslestavarna visat en oförutsedd påverkan? Hur är det med amerikanska teknikers erkännande att man alltför mekaniskt dragit slutsatser rörande stora anläggningar utifrån erfarenheter av mindre? Att ökad skala leder till sådana avvikelser är ju ett i naturvetenskapen närmast klassiskt problem. Det är lätt att inse även för lekmän. Att detta uppträtt oförutsett väcker inte förtroende för kärnkraften och dess företrädare. Att det förtigs av svenska säkerhetsexperter är allvarligt. De måste rimligen känna till förhållandet. Men de söker dölja det för lekmännen för att skydda kärnkraftsintressena. Sådant beteende förtjänar ingen tilltro. Och hur kan man bland fissionskraftens anhängare sedan avfärda det yttre säkerhetsproblemet, avfallslagringen? Hur motiverar man denna tvärsäkerhet? Den svenska kraftproduktionens högste administratör förklarar helt frankt att dessa risker är mindre för kärnkraftverken än för en mängd andra industriella aktiviteter. Andra företrädare för samma filosofi betraktar lagringsproblemet som löst. Men i USA har man ännu inte funnit någon förvaringsplats som fyller säkerhetskraven. Och i Sverige pågår inte ens något arbete för att finna eller utforma en sådan. Måste inte en lekman reagera skarpt inför de tvärsäkra slutsatserna liksom inför den lättsinniga leken med tanken på avfallsutskjutning i rymden och liknande teoretiska fantasterier? Sanningen är att säkerhetsproblemet bagatelliseras av dem som redan engagerat sig i utbyggnad av fissionskraften. Sådant måste väcka den skarpaste misstro. Kärnkraftanhängarna hänvisar ofta till den hotande oljekrisen. Men deras argumentering här hänger inte ihop. Samtidigt är de nämligen motståndare till att ge kraftvärmeverken, som förbättrar oljeekonomin, en större plats i prognoserna. Och veterligen har ingen fackman hävdat att urantillgångarna med nuvarande utbyggnadsplaner på kärnkraftområdet skulle räcka längre än oljetillgångarna, snarare tvärtom. Fördelningen av urantillgångarna är snarast ojämnare än av oljetillgångarna. Maktpolitiskt utgör uranet egentligen ett svårare och farligare problem. Det är sannerligen inte behagligare med uranberoende än med oljeberoende. Varför tas inte detta problem upp till diskussion av kärnkraftanhängarna? Vidare: Om de svenska kraftproducenterna är så rädda för oljekrisen, varför har man då inte långt tidigare sökt överenskomma med Sovjet för att få en utgångspunkt för kompletterande försörjning? I ett senare läge blir detta svårare, då Sovjet sannolikt blir mer benäget att hålla på sin olja för eget bruk. Kapitalintressena och statsmakten har själva bidragit till en ensidig anknytning i oljepolitiken. De har själva valt beroendet av västerns oljeimperier. Och i dag kommer de och vill bygga ut fissionskraften i forcerat tempo med hänvisning till oljeproblemet. Dessa små maktgrupper lyckas alltså föra landet och folket i den ena tvångssituationen efter den andra. Detta tillstånd måste bekämpas. Slutligen är det märkligt att företrädare för kraftproducenterna bagatelliserar de svåra miljöproblemen vid fissionsprocessen och samtidigt varnar för miljökonsekvenserna vid fusionsprocessen. Men det ingår i mönstret att tvinga igenom fissionsprogrammet och avvärja alla konkurrerande energikällor. Investerarnas intressen skall skyddas. Man kan sammanfatta så: Etablissemanget av kraftproducenter, kapital och byråkrati har undvikit väsentliga fakta, lämnat felaktiga uppgifter, framställt olösta problem som lösta, bagatelliserat egna problem och förstorat dem som hör ihop med andra energikällor och sökt avskärma Sverige från den kritiska utländska diskussionen. Varje självständigt vald representant måste hindra att denna maktgrupp i fortsättningen styr energipolitiken. En ny energipolitik bör utformas på basis av en öppen politisk och teknisk diskussion, inför och tillsammans med folkopinionen. Fissionskraften bör inte vidare utnyttjas. Vattenkraftutvinningen kan i någon mån effektiviseras, men inga nya vattendrag bör tas i anspråk. Kvarvarande obrutna naturområden, stränder, vattendrag och våtmarker behövs för den biologiska reproduktionen och för att bevara bredden i arternas schema och utvecklingsprocess. Detta är en viktig faktor, som ofta underskattas. En bättre oljeekonomi bör eftersträvas, bl.a. genom starkare satsning på kraftvärmeverk. Ett program för ekonomisering med energi bör läggas upp. Enligt ett flödesschema i tidskriften Gasnytt bortfaller 40 procent av primärenergin genom omvandlingsoch överföringsförluster. En del är tekniskt oundvikliga. En lika stor del beror på slöseri, vinsttänkande och en kommersiell uppläggning av energiproduktionen. Den svenska grundforskningen på fusionsområdet bör byggas upp systematiskt och med långsiktiga perspektiv. En större kader av forskare måste engageras. Studium av solenergin bör inledas mer reguljärt, bl.a. genom utbyte med Sovjet. De vetenskapsmän som där kunnat konstruera en avsaltningsanläggning, med en årskapacitet på 2400 kbm, och ett flerfamiljshus, där solenergin svarar för luftkylningen, bör ha mycket att bjuda svenska teknologer vid en organiserad kontakt. Mycken tid har försuttits genom en liten maktgrupps herravälde över den sektor som är en basfaktor för folkens liv och framtid. Denna framtid skall inte avgöras i direktörsrum eller på Bilderbergkonferenser. Den skall diskuteras öppet inför alla dem som hittills måst betala följderna av små etablerade gruppers misshushållning och maktspel. I ingen annan fråga ligger argumentet för en socialistisk planhushållning så starkt förankrat som just här.

Herr talman! I det betänkande som vi nu diskuterar har utskottet sammanfört sina yttranden över två propositioner och tio motioner, väckta under den allmänna motionstiden, samt en motion, väckt i anslutning till propositionen 112. Man kan således säga att den debatt vi för i dag gäller hela vår samlade energipolitik. Det moderna industrisamhället förbrukar som bekant mycket stora och framför allt ökande mängder energi. Samtidigt talar experterna om en hotande oljekris. Den tidpunkt sägs mycket snabbt närma sig, då alla våra nu kända tillgångar av olja och eventuellt också nyupptäckta sådana skulle vara uttömda — ja, en del talar t.o.m. om några få årtionden. Priserna på olja stiger samtidigt våldsamt. Industriländernas vattenkraftsresurser har i mycket stor utsträckning redan exploaterats, och tillgångarna på kol minskar också i stor omfattning. Det är i det läget som kärnkraftens utbyggnad på många håll har angivits som den enda tänkbara lösningen av våra energiproblem. I vårt land har den årliga ökningen av energikonsumtionen under senare år uppgått till ca 4,5 procent. Med den takten kommer vår Nr 87 energikonsumtion att vara fördubblad på 15 år och fyrdubblad fram till Tisdagen den år 2000. Enligt Centrala driftledningens prognoser måste största delen av 15 maj 1973 vårt ökande energibehov tillgodoses genom utbyggnad av kärnkraften. CDL presenterar därför ett mycket ambitiöst utbyggnadsprogram. Jag skall återkomma till det, men låt mig först säga några ord om ett antal motioner som berörs i utskottets betänkande och i ett flertal reservationer. Motionen 814 är en gammal bekant från centerpartiet. Den behandlar inte bara energifrågan utan föreslår en parlamentarisk utredning som skall upprätta en hushållningsplan för naturresurserna. Eftersom både utskottet och kammaren behandlade en motion av i stort sett samma lydelse förra året finns det ingen anledning för mig att gå närmare in på den motionen. Låt mig bara liksom i fjol få konstatera att praktiskt taget alla de frågor som berörs i motionen utreds inom någon av de tillsatta utredningarna, varför en sådan mammututredning som föreslås endast skulle innebära en dubblering och genom sin gigantiska arbetsuppgift säkerligen ta en enorm tid och fördröja i stället för att skynda på frågornas lösning. I motionen 817 av herr Helén m.fl. föreslås dels att Sverige mera aktivt skall verka för att få tillgång till gas och olja från olika producenter, dels att ett särskilt fristående energiinstitut skall inrättas. Kungl. Maj:t föreslår i propositionen 112 åtgärder för att få tillgång till mer olja och gas, och motionens önskemål i det avseendet är alltså i allt väsentligt tillgodosett. Vad gäller frågan om inrättande av ett fristående energiinstitut vill jag påpeka att energiprognosutredningen, som nu arbetar, i allt väsentligt har de uppgifter som ett sådant institut skulle få. I en proposition om inrättandet av ett industriverk, som utskottet behandlar i annat sammanhang, föreslås att en särskild avdelning där skall överta de arbetsuppgifter som nu ligger hos energiprognosutredningen sedan denna slutfört sitt uppdrag, och det finner utskottet till fyllest. I motionen 1468 begärs tilläggsdirektiv till energiprognosutredningen för att få belyst tänkbara konsekvenser för ett samhälle med oförändrat stor energikonsumtion. Utskottet har erfarit att utredningen sysslar med detta och avstyrker därför motionen. I motionen 835 av herr Wijkman och fru Mogård begärs att energiprognosutredningen får i uppdrag att med förtur behandla frågor om energibeskattningen och andra åtgärder för att åstadkomma ett rationellare och miljövänligare utnyttjande av energiresurserna. Utskottet har erfarit att en lägesrapport från utredningen inom kort kommer att lämnas, och i den analyseras olika åtgärder som kan erfordras på olika områden för att efter olika modeller minska energikonsumtionen. Utskottet finner alltså att även dessa önskemål är tillgodosedda. Att bryta ut just frågan om energibeskattningen till förtursbehandling finner vi helt orimligt. önskvärda konsekvenser skulle uppkomma samtidigt. Det gäller då kanske inte så mycket elförbrukning som vattenförbrukning och liknande. I motionen 830 av herr Stjernström m.fl. begärs ett utvecklingsprogram för elproduktionen i Indalsälven med upprustning av befintliga kraftverk osv. Eftersom Vattenfall sysslar med en utredning just om älvarna i södra Norrland avstyrker utskottet motionen. I motionen 350 av herr Wirtén och fru Anér begärs att Kungl. Maj:t skall undersöka de ekonomiska förutsättningarna för elproduktion i vindkraftverk.

Utskottet finner i sin motivering att det samhälleliga inflytandet över energisektorn redan är betydande och att detta inflytande och integrationen mellan de olika kraftföretagen, inte minst genom den ökande inriktningen på värmekraft, kommer att öka framöver. Likaså ökar det samhälleliga inflytandet genom den nyligen antagna lagen om hushållning med mark och vatten. Utskottet avstyrker därför motionen. Utskottet avstyrker motionen i likhet med fyra av de fem remissinstanserna, eftersom motionärernas önskemål inom några få år utan någon riksdagens åtgärd torde på ett naturligt sätt bli tillgodosett.

I motionen 1947 av herr Hermansson m.fl. yrkas avslag på båda förslagen. Motionärerna vill i stället att dessa problem skall lösas inom ramen för ett helstatligt bolag.

I utskottets behandling har särskilt denna del av betänkandet föregåtts av mycket inträngande diskussion, och största delen av en hearing med ett tiotal experter har ägnats just åt frågor rörande kärnkraftsutbyggnaden. Under senare år har diskussionen om farorna med atomkraften tagit fart. Särskilt i USA har en mycket hetsig debatt förts på det området. Detta är helt naturligt, eftersom USA mer intensivt än någon annan stat gått in för att utnyttja denna energiform. I Sverige har väl diskussionen varit tämligen lam, om man bortser från de senaste veckorna. Det tål dock att framhållas att vårt land i förhållande till sin storlek har ett av de mest ambitiösa utbyggnadsprogrammen för kärnkraftverk i Europa, i den mån CDL:s prognoser och program kan kallas för ett utbyggnadsprogram. Utskottet vill därför genom sitt ställningstagande inspirera till en saklig och inträngande debatt om atomkraftens problem i vårt land. I den allmänna diskussionen framförs ibland från flera håll tvärsäkra påståenden, såväl om enorma risker som om fullständig ofarlighet. Vetenskapsmännen är dock inte lika tvärsäkra, utan tvärtom kan sägas att osäkerheten och tveksamheten nu på många håll är större än för bara något år sedan. Tveksamheten gäller då främst hur man skall kunna ta hand om det starkt radioaktiva avfallet från kärnreaktorerna och förvara detta så att inte omgivningen förgiftas. Vissa av de ämnen det gäller avger sin strålning under relativt kort tid, men det finns andra ämnen som troligen måste förvaras bevakade och skyddade på bestämda platser, kanske under årtusenden. Att blunda för detta och utan hänsyn till alla problem bygga ut kärnkraften i snabb takt och enbart förlita sig till, som det ibland sägs, att tekniken säkerligen löser problemen innan någon större koncentration av dessa ämnen uppstått, är helt oansvarigt. Vi måste stå på fastare grund när vi fattar våra beslut och ej bygga bara på fromma förhoppningar om teknikens utveckling. Jag vill gärna framhålla, att enligt en del av de experter vi haft förmånen att rådfråga är problemen och riskerna i vårt land — med den utbyggnad som hittills skett och sker den närmaste tiden — tämligen små om inte obefintliga. Det är speciellt vid de s.k. upparbetningsstationerna för kärnbränsle som problemen blir stora, och de finns inte i Sverige, i vart fall inte ännu. Men i den mån antalet kärnkraftverk ökar, ökar naturligtvis också problemen och farorna, och därför måste just dessa faror med bränsleavfallet ägnas ökande uppmärksamhet. Kungl. Maj:t har också tillsatt en särskild utredningskommitté med uppdrag att noga studera dessa frågor och inkomma med förslag till åtgärder. Jag vill gärna framhålla detta, eftersom man i debatten de senaste veckorna försökt framställa förhållandena så, att regeringen är ointresserad av riskerna och att utskottet därför sett sig nödsakat att reagera mot regeringen. Så är alltså inte fallet. Vad utskottet särskilt velat framhålla är att en fastlåsning nu, i detta osäkra läge, vid en plan för långsiktig utbyggnad av energiproduktionen genom kärnkraft i vårt land är helt orealistisk och oansvarig. Den principskiss som redovisats på grund av CDL:s prognoser och som sträcker sig över mer än två årtionden vill utskottet inte ta ställning till nu, något som inte heller begärs i propositionen. Man redovisar där endast planeringsskissen. Vad utskottet föreslår är att man får ta ställning efter hand till eventuella nya kärnkraftutbyggnader, men att riksdagen innan några ytterligare utbyggnader beslutas — utöver vad som begärs i propositionen — måste få sig förelagt ett allsidigare beslutsunderlag. Det vill säga att utskottet begär att forskningen på detta område noga skall följas, särskilt vad det gäller riskerna med bränsleavfallet. Där har bl.a. den tillsatta utredningskommittén en stor uppgift. Vi begär också att planerna för energiförsörjningen skall göras flexibla så att snabb anpassning kan ske till nya forskningsrön, men också för att all tänkbar uppmärksamhet skall ägnas åt att utnyttja andra, mindre farliga former för energiproduktionen där så är möjligt, och att alla besparingsmöjligheter noga skall prövas och redovisas. Ett sådant allsidigt beslutsunderlag måste riksdagen ha för sitt ställningstagande. Ekonomiska och energitekniska bedömningar är självfallet nödvändiga och betydelsefulla för vårt ställningstagande här i riksdagen, men det måste vara helt självklart att de skall kombineras med bedömningar av risker och skadeverkningar, byggda på noggrann uppföljning av forskningen i hela världen på detta område. För oss i riksdagen måste människornas säkerhet och deras krav på en acceptabel miljö vara viktigare än rent teknokratiska utredningar och planer. Det är därför också av vikt att en saklig och välinformerad debatt förs om dessa frågor i vårt land. Utskottets majoritet är klart medveten om att vårt näringsliv och särskilt vår industri är i stort behov av bättre energiförsörjning för sin utbyggnad, en utbyggnad som måste till för att skapa ekonomisk tillväxt i hela samhället och ge nya arbetstillfällen. Riksdagen måste fatta sina avgöranden mot bakgrund av de synpunkter jag här tidigare anfört men också mot bakgrund av de många behov på olika områden i samhället vi dagligen konstaterar och vilkas tillgodoseende kräver ökat ekonomiskt utrymme. Utskottet kan därför icke tillstyrka motionen 1468 i dess helhet, även om många av synpunkterna sammanfaller med utskottets bedömningar. Ett totalt stopp för all fortsatt utbyggnad och allt ianspråkstagande av redan pågående utbyggnader av kärnkraftverk, som yrkas i reservation 8, finner utskottet onödigt drastiskt och icke sakligt motiverat. Utskottets förslag innebär fortsatt byggande av redan pågående projekt, men ett starkt betonande av att eventuella framtida utbyggnader måste beslutas mot bakgrund av ett allsidigare underlagsmaterial, som tar hänsyn till vetenskapens nya rön. Detta förutsätter frihet från långsiktiga bindningar och en medveten strävan att pröva alternativa vägar för energiproduktionen. Det anser jag vara den enda sakligt hållbara ståndpunkten i denna ytterst svåra fråga. Jag kan i detta sammanhang inte låta bli att förvånas över en stor del av den opinion som nu sluter upp bakom den ”allt eller intet”-ståndpunkt som framföres i reservationen 8. Det var samma opinion som agerade med mycken frenesi och mycken självtillräcklighet i t.ex. debatten om Ritsemutbyggnaden för ett par år sedan. Den har också framträtt i flera andra sammanhang och gjorde sig påmind i december förra året i fråga om Kalixälvens utbyggnad. När jag talar om dessa opinioner tänker jag inte så mycket på den förståeliga opinionen bland vissa naturvårdsgrupper. Nej, jag tänker på de ansvariga politiker som tycks vilja stoppa all utbyggnad av vattenkraft och all utbyggnad av atomkraft, samtidigt som man talar högljutt om att man vill ha en kraftig utbyggnad av vårt näringsliv. Man försöker med andra ord ha alla populära ståndpunkter på en gång. Jag tycker att hederligheten skulle fordra att dessa politiker för sina väljare redovisar att deras ståndpunktstagande mot praktiskt taget alla former av energiproduktion innebär att man allvarligt försvårar, för att inte säga omöjliggör, en kraftfull utbyggnad av vårt näringsliv och att följaktligen deras tal om ett utbyggt näringsliv och hundratusentals nya arbetstillfällen mest är tomt prat utan egentlig mening. Herr talman! Med detta ber jag att få yrka bifall till utskottets förslag i betänkandet nr 49 på samtliga punkter.

Herr talman! Jag skall inte ta upp någon speciell debatt med herr Svanberg. Jag vill bara påpeka att en utbyggnad av näringslivet inte nödvändigtvis får förutsättas innebära en motsvarande ökning av energikonsumtionen. Hur därmed förhåller sig beror på många faktorer. Det beror naturligtvis på hur man utvecklar metoderna att hushålla med energi, men det beror också på vilka förskjutningar i den industriella strukturen som följer av en utbyggnad. Om man systematiskt försöker satsa på sådana branscher som har relativt låg energikonsumtion, kan effekten på lång sikt snarare bli gynnsam. Man får inte förutsätta att en utbyggnad av näringslivet nödvändigtvis skulle sluka sådana enorma mängder kraft. I Japan har det förts en livlig debatt om detta spörsmål, och där håller man såvitt jag vet också på att bygga upp en systematisk politik för att satsa just på sådana industrityper som inte är starkt energiförbrukande eller energiförslösande. När det slutligen gäller Ritsem så är ju det någonting som Sverige ur kraft försörjningssynpunkt kan både ha och mista. I den debatten var det ju helt andra argument som framfördes till förmån för en utbyggnad, nämligen sysselsättningen där uppe. Det var ett argument som jag i det läget inte betraktade som tillräckligt med hänsyn till den förstörelse som projektet skulle åstadkomma — och faktiskt också har åstadkommit.

Herr talman! Jag har inte, herr Börjesson i Glömminge, speciellt utpekat dem som har talat här i kammaren såsom varande mest inkonsekventa i denna fråga. Jag tänkte på andra, inte här närvarande personer, som kanske har en mycket framträdande ställning. Vad jag ville anmärka var att man inte på en och samma gång kan låta bli att göra en sak och framställa sig som om man ville ha den gjord. Fru Hambraeus har jag heller inte utpekat. Jag tror att herr Börjesson förstår adressen. Men sedan redovisar herr Börjesson andra saker och säger att ”vi yrkade avslag när det gällde Ritsem, och vi har yrkat avslag nu när det gäller atomkraften”. Det är precis vad jag påpekade. Man yrkar avslag på både det ena och det andra, och det tycker jag är litet inkonsekvent. Att man sedan går med på vissa utbyggnader och förbättringar i Indalsälven är ju tacknämligt. Men, herr Börjesson, även om man i en obehaglig situation vill inta populära ståndpunkter och följa alla opinioner så måste man ändå komma ihåg att vi är skyldiga att stå för de utfästelser vi gör beträffande näringslivets utbyggnad. Låt mig sedan säga till Jörn Svensson att det är självklart att en utbyggnad av vårt näringsliv inte kräver samma energiinsats oavsett vad det gäller. Om vi beslutar att skapa nya arbetstillfällen genom att bygga aluminiumverk, pappersmassefabriker och liknande energislukande anläggningar så är det självklart att det kräver mycket mer energi än om vi bygger en annan typ av industri. Men man kan nog säga att skall vi i detta land lyckas skapa sysselsättning för alla de människor som vill ha arbete, och skall vi få en produktion som ger oss de förutsättningar vi vill ha för sociala och kulturella reformer, måste vi ha en betydligt utökad energiproduktion. Det kan vi inte bortse ifrån. Det är ingenting att diskutera. Att man sedan skall iaktta all tänkbar sparsamhet osv., det är ju just vad utskottet skriver. Men oavsett detta måste vi få en mycket stor ökning av vår energiproduktion framöver just för att kunna skapa det samhälle med ekonomiska resurser som vi väl är överens om att vi vill skapa.
Herr talman! Jag vill litet grand bestrida riktigheten i herr Svanbergs sätt att måla upp verkligheten. Så självklart är det nämligen inte att det måste bli en mycket stor ökning av energiförbrukningen. Det är just på denna punkt som det återstår så oerhört mycket att ta ställning till. Vi har ännu inte fått någon kalkyl över vad ett besparingsprogram kan ge, dvs. vad en medveten satsning på en lågt energikonsumerande energistruktur kan ge osv. Därför vet vi heller inte om den ökning som väl i och för sig sannolikt krävs, såvida den industriella civilisationen skall fortsätta på samma sätt som nu, är stor, förhållandevis måttlig eller liten. Där svävar verkligen mycket ännu i tomma luften.

Herr talman! Utskottet skriver i sitt betänkande bl.a. att utskottet anser ”att det långsiktiga utbyggnadsprogram för atomkraften som har framlagts av kraftindustrin och som redovisas i statsverkspropositionen inte bör fastläggas. Frågan om atomkraftens utbyggnad måste kontinuerligt omprövas mot bakgrund av bl.a. säkerhetsriskerna. Det är därför nödvändigt att långsiktsplanerna görs flexibla så att handlingsfriheten inte låses.” Låt mig också citera ur vad jag säger i detta sammanhang i industridepartementets bilaga till statsverkspropositionen: ”Enligt min mening finns det inte nu underlag för en korrigering i den ena eller andra riktningen av de prognoser som hittills har legat till grund för kraftföretagens utbyggnadsprogram. Överväganden av detta slag torde få anstå till dess att energiprognosutredningen har redovisat sin första rapport, som skall föreligga den 1 juli 1973.” Jag har vidare erfarit att kraftföretagens samarbetsorgan, CDL, senare i år kommer att lägga fram en ny prognos för elförbrukningen. Vad vi gjort är således att vi har inbjudit riksdagen till en diskussion om det fortsatta utbyggnadsprogrammet utöver den närmaste tioårsperioden sedan ytterligare material ställts till förfogande. Jag uppfattar alltså utskottets skrivning vara huvudsakligen i linje med regeringens men med en starkare betoning på också materialunderlag för bedömning av säkerhetsproblemen. Därför finns det ingen anledning för mig till erinran mot vad utskottet har sagt. Ett års uppskov med prognosbedömning av det fortsatta programmet påverkar inte de nuvarande utbyggnadsplanerna. Herr talman! Energiproblemet är en stor fråga, som det har framhållits tidigare under debatten. Det har hög aktualitet. Någon talare har hänvisat till oljeländernas diskuterade leveransvägran, även om den är kortvarig, och till att den ställer oss inför en rad frågor om energiförsörjningen och våra handlingsmöjligheter, om vårt beroende av kända energikällor och möjligheter att finna ersättningar eller att begränsa konsumtionen samt vad detta innebär. Jag tror emellertid att de flesta medborgare i vårt land är medvetna om att vårt samhälle och vårt näringsliv har kunnat utvecklas bl.a. tack vare tillgången på energi. Vår snabba välståndsutveckling har till inte oväsentlig del möjliggjorts genom tillgången på billig energi. Vi har fått en industristruktur i vårt land, där vi framför allt försökt dra nytta av våra råvarutillgångar, skogen och malmen, och detta har lett till att vi har stora energikrävande industrier. Vi måste också komma ihåg att vi lever i ett klimat där uppvärmningen av våra bostäder och andra lokaler kräver stora mängder energi, faktiskt cirka hälften av vår totala energikonsumtion. Vi har nu kommit in i ett skede där vi inte längre är säkra på att tillgångarna på energi är tillräckliga och där vi alltmer blir medvetna om att såväl den ökande energikonsumtionen som övergången till nya energiformer för vissa problem med sig. Vi får då inte glömma det goda vår energianvändning innebär och hur beroende vi är av energi för samhällets fortsatta utveckling. Vi måste, och det vill jag ange som det väsentliga momentet vid utformningen av en praktisk energipolitik, studera och väga energikonsumtionens föroch nackdelar och finna vägarna fram till en genomtänkt och rationell energianvändning. I skuggan av den amerikanska energikrisen har under senare tid torgförts en rad mer eller mindre väl underbyggda förslag till åtgärder för att hejda tillväxttakten i energiförbrukningen och t.o.m. för att sänka den under nuvarande nivå.

Vi måste självfallet ta till vara varje realistisk möjlighet att spara energi, detta särskilt som vi med all sannolikhet har att räkna med bestående högre energipriser i framtiden än vi hittills har varit vana vid. Men det är ju egentligen inte detta som den här debatten handlar om. Även om vi lyckas utveckla aldrig så sinnrika metoder att spara energi, tror jag att det är en verklighetsfrämmande tanke att vi i Sverige utan för hela vår livsföring mycket genomgripande konsekvenser ensidigt skulle kunna bringa vår energiförbrukning under nuvarande nivå eller ens till att stanna vid denna. Tillgång på energi av god kvalitet och till rimliga kostnader har varit och kommer även framdeles att vara en av de grundläggande förutsättningarna för vår förmåga att försvara vår ställning på den internationella marknaden, att bibehålla och vidareutveckla vårt materiella och sociala välstånd och att hävda vårt nationella oberoende. Enligt de prognoser som hittills redovisats i olika sammanhang väntas energikonsumtionen fortsätta att öka. Vi kan diskutera procenttalet — säg någonstans mellan 5 och 8 procent. Låt mig emellertid peka på att det här i första hand gäller delprognoser för olika energiformer, och en kraftig ökning kan här bero på att man förutsätter en stark tillväxt av den aktuella energiformens marknadsandel. Vi kan därför inte utan vidare summera de olika delprognoserna. Som jag redan tidigare anmält för riksdagen har regeringen tillkallat en särskild utredning, energiprognosutredningen, för att sammanställa och komplettera det prognosmaterial som finns, och först när vi har fått materialet från denna utredning kan vi bedöma den totala energikonsumtionens utveckling. Enligt direktiven, herr talman, skall utredningen ange olika utvecklingslinjer och deras konsekvenser och därvid bl.a. undersöka möjligheterna att begränsa energikonsumtionen. Enligt vad jag inhämtat från utredningens ordförande, landshövding Lyberg, kommer utredningen redan i den lägesrapport som skall avges till sommaren att ange förutsättningarna för några olika konsumtionsnivåer och vilka återverkningar dessa får för vårt näringsliv och samhälle i övrigt. Den genomgång som energiprognosutredningen nu gör visar preliminärt att det inom industrin finns bara begränsade besparingsmöjligheter, om man inte ändrar industrins produktionsinriktning. Här måste vi då också observera att energiaspekterna inte kan få styra ensidigt. Så kan t.ex. energiförbrukningen per ton producerad pappersmassa minskas avsevärt om man helt går över från slipning till kemiska processer, men då får man samtidigt ett väsentligt sämre tillvaratagande av råvaran, vilket ur total synpunkt är långt ifrån tillfredsställande. Inom transportsektorn, som har nämnts, skulle en viss energibesparing kunna göras genom övergång till större andel kollektiva transporter. Den lastbilstrafik som sker parallellt med järnväg är emellertid rätt blygsam i dag, och några drastiska besparingar tror jag därför inte kan uppnås när det gäller godstransporten. Privatbilismen svarar för ca 10 procent av vår totala energiförbrukning, men den kan inte i sin helhet klassas som nöjesbilism och beskäras hårt. Även kraftiga ingripanden får därför inte heller här så stora effekter. Inom övriga sektorer går den största delen av energin åt för uppvärmning. Bättre värmeisolering, värmeåtervinning etc. kan här ge besparingar, men endast på lång sikt eftersom det bara är nyproduktionen som påverkas. Vi kan naturligtvis söka genom regler och förordningar begränsa reklamen. Neonskyltar och andra reklamanordningar kan minska sitt energibehov. Inomhustemperaturen har utomordentligt stor betydelse och bör diskuteras ingående. En genomsnittlig sänkning av inomhustemperaturen med en grad ger ca 2,5 procent lägre total energiförbrukning i vårt land. Man kan därför redan nu slå fast att vissa begränsningar av energikonsumtionen kan göras utan att någon blir lidande. Vi kan alltså spara utan att försaka, men med sådana insatser kan vi bara begränsa energikonsumtionens ökning något, kanske i storleksordningen 5 procent. Det motsvarar ungefär den ökning av energikonsumtionen som vi beräknar för ett år. Drastiska minskningar av vår energikonsumtion kan vi uppnå bara genom mycket kännbara ingrepp av typen lagstadgad maximering av inomhustemperaturen, inskränkningar av privatbilismen och omstrukturering av vår industri mot mindre energikrävande branscher. Totalt skulle vi kanske kunna minska med 30 procent, men är vi beredda att vidta alla åtgärder som skulle erfordras för detta? Jag är inte övertygad om det. Jag har hittills, herr talman, berört endast frågan om vår förbrukning av energi och möjligheterna att påverka utvecklingen av denna förbrukning. Låt oss nu se hur vi tillgodoser våra energibehov i dag och hur vi räknar med att tillgodose dem i framtiden. Det har redan tidigare sagts att de inhemska energislagen — vattenkraft, massaindustrins avfall och ved — nu svarar för knappt 25 procent av vår totala energitillförsel, och denna andel minskar år från år. Importbränslena, främst oljan, svarar för återstoden, dvs. 75 procent. Som ofta påpekats är denna andel högre än i något annat jämförbart land, och Sverige har också den högsta oljeförbrukningen per capita i världen. Ändå är vår andel av den totala energikonsumtionen i världen 0,7 procent. Men vårt ökade beroende av importerad olja för även med sig vissa problem. Vi blir sårbara för prishöjningar och rubbningar i tillförseln. Den ökade oljeförbrukningen för också med sig miljöstörningar, främst genom utsläpp av svavel från oljedrivna anläggningar. Under det senaste året har försörjningsproblemen kommit i förgrunden. Ostridigt synes vara att styrkeförhållandet mellan producenter och konsumenter av olja nu förskjutits till producenternas förmån. Vi kan med ganska stor säkerhet räkna med successivt ökade priser. Det finns också tecken som tyder på mera djupgående rubbningar i förhållandet mellan tillgång och efterfrågan på olja. Jordens oljetillgångar är uppenbarligen begränsade, och vi måste redan inom några årtionden finna andra sätt att täcka huvuddelen av vårt energibehov. Detta är inget nytt — det har sagts här tidigare. Redan på 1950-talet började en planering för kärnkraft. Staten och näringslivet gemensamt satsade åtskilligt av kapital för att föra fram kärnkraften till praktiskt utnyttjande. Det är denna satsning som nu börjar ge resultat. Det första stora kärnkraftverket togs som bekant i drift för något år sedan, och utbyggnaden av elproduktionen under resten av 1970-talet kommer enligt kraftindustrins planer att baseras främst på kärnkraft. Näringsutskottets majoritet har heller inte funnit det möjligt att ändra dessa planer. Kärnkraften väntas år 1980 svara för cirka en tredjedel och år 1985 för cirka hälften av elproduktionen. På längre sikt kommer den sannolikt också att i form av fjärrvärme kunna direkt ersätta en del av vår nuvarande förbrukning av olja för uppvärmning. Kärnkraften har av allt att döma möjligheter att vid sekelskiftet svara för huvuddelen av vår totala energiförsörjning. Det är riktigt att Sverige i själva verket är ett av de länder som relativt sett satsat hårdast på kärnkraften. Detta är en logisk konsekvens av vår situation, dvs. en hög energiförbrukning och ett högt beroende av importerad olja. Kärnkraften ger möjligheter till ett minskat importberoende, på lång sikt även inhemsk försörjning. Satsningen på kärnkraft har också skett i medvetande om kärnkraftens speciella risker. Senast i en debatt i riksdagen om energipolitiken den 30 november förra året hade jag anledning konstatera att stora ansträngningar görs både internationellt och i vårt land på att få fram säkra konstruktioner, och att erfarenheterna av kärnkraftverkens säkerhet hittills varit goda. Inget har framkommit som tyder på att man i något väsentligt avseende felbedömt säkerhetsproblemen i samband med kärnkraft. De fördröjningar som på senare tid uppstått i det amerikanska utbyggnadsprogrammet — och som åberopats i den svenska debatten — kan hänföras till organisatoriska problem snarare än till säkerhetstekniska överväganden. Det energipolitiska program som lades fram av presidenten för en månad sedan innehöll också förslag om att prövningen av tillstånd för kärnkraftverk skulle rationaliseras i syfte att medge en snabbare utbyggnad. Från flera håll här i riksdagen och i den allmänna debatten har man efterlyst alternativ till kärnkraften. Kan vi inte, frågar man, klara oss genom att hålla tillbaka förbrukningen och utnyttja konventionella energikällor i några årtionden i förlitande på att tekniken då skall ha gett oss den slutliga lösningen på energiproblemet — en form av energi som är billig, outsinlig, ofarlig och utan skadliga miljöeffekter? De tänkbara lösningarna, som ännu så länge enbart skymtar, är framför allt fusionskraften och solenergin. Av naturliga skäl är det främst fusionen som kan komma i fråga för vårt land. Det är förståeligt om intresset härför är stort. Experterna säger ju att en fusionsreaktor ger inte upphov till något radioaktivt avfall i den meningen att reaktionsprodukterna eller det ingående primärbränslet är radioaktiva. Under vissa omständigheter kan emellertid en fusionsreaktors inventarium också användas till ett vätevapen. En annan risk är att man kan låta neutronerna absorberas av uran och på så sätt få plutonium som i sin tur kan användas som kärnvapen. De framhävda riskerna med den nu tillämpade kärntekniken elimineras antagligen inte av fusionstekniken. Säkerhetsproblemet måste lika noga beaktas. Vår fusionsforskning har väckt internationell uppmärksamhet, och vi strävar efter samarbete med andra länder på området. Självfallet kommer vi att ägna denna forskning stor uppmärksamhet. Jag vill gärna i anslutning till herr Wirténs anförande framhålla att anslag till forskning kan beviljas över olika kanaler. Jag hoppas och tror också att de forskare vi har här i landet skall få tillräckliga resurser för att kunna fortsätta sitt utomordentligt värdefulla arbete. De insatser som krävs för att föra fram fusionen till utnyttjande för energiproduktion är emellertid enorma, och vårt bidrag kan aldrig bli mer än marginellt.

Detta i USA. Även om möjligheterna att lyckas således bedöms som goda har fusionen inte nått ett sådant utvecklingsstadium att vi kan räkna med den i vår planering för de närmaste årtiondena. Detsamma gäller vindkraften, som veterligen kan realiseras med dagens teknik men då av ekonomiska skäl endast i begränsad skala, varför den bara kan få lokal betydelse. Hur ser det då ut när det gäller de konventionella energikällorna? Om vi börjar med de fossila bränslena — kol, olja och naturgas — så måste vi konstatera att vi under alla förhållanden kommer att vara starkt beroende av olja under resten av detta århundrade. Även med en maximal kärnkraftsutbyggnad kommer oljeimporten absolut sett sannolikt att öka åtminstone till 1980-talet. Vi är därför tvungna att, så långt det står i vår makt, trygga oljeförsörjningen mot störningar av olika slag. Beredskapslagringen ger en värdefull trygghet vid tillfälliga störningar. Vi strävar nu också aktivt efter att skaffa oss viss kontroll eller åtminstone visst inflytande över råoljetillgångar. Jag hänvisar här till verksamheten inom Oljeprospektering AB, som i sommar kommer att borra efter olja och gas på den svenska kontinentalsockeln i Östersjön. Vidare har ju riksdagen i dag att ta ställning till ett förslag om en svensk prospekteringsinsats utomlands, främst i Nordsjön och Nordatlanten. Vi hoppas givetvis att dessa engagemang skall ge ett utbyte, men jag tror det är angeläget att varna för överdrivna förhoppningar på denna punkt. Vi måste räkna med att även i fortsättningen till övervägande del täcka våra oljebehov från de stora producentländerna i Mellersta Östern och Nordafrika, med ytterst begränsade möjligheter att påverka prisutveckling och leveranssäkerhet. Det är alltså ett starkt försörjningspolitiskt intresse att oljeberoendet inte tillåts att ytterligare öka. Även om vi i fysisk mening skulle lyckas med att täcka en större del av vårt energibehov med olja skulle det uppstå väldiga miljöproblem också här. De lågsvavliga oljekvaliteterna, som svarar för endast en liten del av utbudet, blir alltmer efterfrågade, och ännu finns ingen ekonomisk lösning av avsvavlingens eller rökgasreningens problem. Man har velat se naturgasen som en utväg ur detta dilemma. Naturgasen skulle minska vårt beroende av oljan, den skulle ge stora miljöfördelar, och den skulle dessutom kunna ge intressanta utvecklingsmöjligheter inom vissa branscher. Allt detta är riktigt. Det ligger också i dag på riksdagens bord ett förslag om att bilda ett bolag för vissa utredningar om import av naturgas från Sovjetunionen. Om man i sommar kan klara det tekniskt-ekonomiska problemet att dra ledningar ”över” Ålands hav kan vi kanske i höst komma in i mera kommersiella förhandlingar med Sovjetunionen. Enligt den sovjetiske regeringschefen skulle man från sovjetisk sida vara beredd att diskutera leveranser av naturgas från 1978. Sovjetunionen är emellertid inte den enda tänkbara naturgasleverantören. Stora naturgasfyndigheter finns som bekant även på den norska kontinentalsockeln i Nordsjön. Även om produktionen från dessa fyndigheter av allt att döma inte kommer att tillföras Norden är det tänkbart att vi kommer att få nya möjligheter i framtiden. De möjligheterna bör vi bevaka, såväl genom direkt deltagande i projekteringen som genom utredningar och erfarenhetsutbyte inom ramen för det nordiska samarbetet. Även när det gäller naturgasen vill jag emellertid varna för allt för stor optimism. Det stora problemet är givetvis priset. Efterfrågan på naturgas i Europa är stark, och vi måste konkurrera med andra köpare som kanske har bättre möjligheter än vi att betala ett högre pris, framför allt därför att man i betydande utsträckning använder naturgasen för hushållskonsumtion. Även om vi skulle finna det värt att betala vad leverantörerna begär, främst för gasens miljöfördelar, skulle endast en begränsad del av vår energiförbrukning — kanske 10—15 procent år 1985, motsvarande 20 procent av oljeförbrukningen — kunna styras över till naturgas. Gasen kan alltså inte ens i bästa fall bli mer än en partiell lösning av vårt energiproblem, och sannolikt också en kortsiktig lösning: man räknar med att naturgasen endast under ytterligare några årtionden kommer att stå till förfogande som bränsle. I debatten framhålls ofta — i och för sig riktigt — att jordens tillgångar på fossila bränseln inte är uttömda med oljan och naturgasen i de former som nu exploateras. Det finns enorma oljeresurser i sandoch skifferlager, och det finns också stenkol för hundratals års förbrukning. Sverige har tyvärr inga inhemska koltillgångar, och att gå tillbaka till att importera kol i stor skala skulle också det föra med sig svåra ekonomiska och miljömässiga problem. Så har vi då vattenkraften, som för närvarande är vår enda mera betydande inhemska energikälla. Vattenkraften svarar i dag för mindre än 20 procent av vår totala energiförsörjning. Den svarar emellertid ännu för mer än två tredjedelar av elproduktionen, även om den oljebaserade värmekraften här har gjort en stor inbrytning under det senaste decenniet. Finns det då möjligheter att i större utsträckning än vi hittills räknat med utnyttja vattenkraften? Enligt vissa beräkningar uppgår den teoretiska vattenkraftstillgången i vårt land till ca 200 miljarder kilowattimmar per år. Denna siffra representerar således den energimängd som i medeltal skulle erhållas varje år, om nederbörden fullständigt kunde utnyttjas enbart för kraftproduktion. Denna kvantitet är lika stor som den av CDL uppskattade elförbrukningen för år 1985. Bedömningen av hur stor del av dessa totala vattenkraftstillgångar som är lönsam att bygga ut varierar från tid till annan och påverkas bl.a. av anläggningskostnaderna och kostnaden för produktion av kraft i andra typer av produktionsanläggningar. I dagens kostnadsläge torde den ekonomiskt utvinningsbara vattenkraften uppgå till bortemot 85 miljarder kilowattimmar, men siffran kan komma att stiga, om nuvarande kostnadsutveckling för alternativ värmekraft — särskilt oljekraft — fortsätter. Vi har i dag byggt ut vattenkraftstillgångar med en naturlig energiproduktion om drygt 60 miljarder kilowattimmar per år. Ytterligare ca 10 miljarder kilowattimmar är under utbyggnad eller befinner sig på projekteringsstadiet. Resterande 10 å 15 miljarder kilowattimmar av den ekonomiskt utvinningsbara vattenkraften har genom statsmakternas beslut och frivilliga överenskommelser mellan kraftföretagen och naturvårdsmyndigheterna undantagits från utbyggnad. Undantagen berör främst vattendragen norr om Indalsälven och avser i första hand huvudälvarna Torne älv, Pite älv och Vindelälven. Herr talman!

De riktlinjer för den fysiska riksplaneringen som antogs av riksdagen hösten 1972 behandlade bl.a. frågan om utnyttjandet av våra älvar för kraftändamål. Därvid konstaterades att de energitillskott som kan erhållas genom ytterligare utbyggnader i våra vattendrag är förhållandevis små jämfört med den energimängd som beräknas komma från planerade stora värmekraftanläggningar. Samtidigt betonades dock vattenkraftens större betydelse i framtiden för möjligheterna att tillgodose effektbehovet under toppbelastningstid. Mot denna bakgrund och med beaktande av de skyddsintressen som har redovisats i samband med inventeringen av de framtida anspråken på mark och vatten uttalades till ledning för den fortsatta fysiska riksplaneringen att sådana huvudälvar och källflöden som ännu inte tagits i bruk för kraftändamål borde bevaras opåverkade. Vad gäller huvudälvarna i södra Norrland och norra Svealand från och med Indalsälven i norr till och med Dalälven och Klarälven i söder är dessa redan i dag i hög grad påverkade av kraftutbyggnader. Det återstår dock fortfarande outbyggda fallsträckor, som av kraftverksföretagen bedöms vara ekonomiskt utvinningsbara. Dessa finns redovisade i företagens utbyggnadsplaner tillsammans med ett antal tänkbara tillbyggnader i befintliga kraftstationer. De effektutbyggnader i Indalsälven som herr Lindberg tagit upp i sin interpellation och som också behandlas i en av de motioner som riksdagen har att ta ställning till i dag bedöms emellertid i nuvarande kostnadsläge vara långt mindre lönsamma än andra utbyggnadsalternativ med motsvarande effekt. Vattendragen i det aktuella området är också av stort intresse för olika former av friluftsliv, eftersom de är relativt lätt åtkomliga för stora delar av befolkningen. Flera av de ännu opåverkade källflödena och outbyggda älvsträckorna har vidare betecknats som intressanta från vetenskaplig och kulturhistorisk synpunkt. Det är mot denna bakgrund som Kungl. Maj:t funnit det påkallat att tillsätta en utredning med uppdrag att analysera förutsättningarna för och konsekvenserna av ytterligare vattenkraftsutbyggnader i främst Indalsälven, Ljungan, Ljusnan, Dalälven och Klarälven med biflöden. Utredningen, som skall bedrivas skyndsamt, skall studera dessa älvdalars värde från miljöoch naturvårdssynpunkt — bl.a. med hänsyn till friluftsliv, fiske, kulturminnesvård, landskapsbild och forskning — och söka bedöma hur intressena i dessa olika avseenden skulle påverkas av tänkta vattenkraftsutbyggnader. Sysselsättningseffekter på kort och lång sikt av tänkbara utbyggnader skall också belysas. I regionalpolitiska sammanhang har vi från regeringens sida velat beakta de rent samhällsekonomiska problemen och därmed också problem som hänger samman med vikande sysselsättning i olika delar av landet. Huruvida regionalpolitiska synpunkter motiverar särskilda insatser från samhällets sida för att få de av herr Lindberg föreslagna kraftutbyggnaderna i Indalsälven till stånd är det dock för dagen svårt att uttala sig om. Jag räknar med att den pågående utredningen kommer att ge underlag för ställningstaganden till vad som med hänsyn till skilda samhällsintressen är ett rimligt utnyttjande av vattendragen i södra Norrland och norra Svealand. Jag anser det därför inte motiverat att i avvaktan på utredningen ta ytterligare initiativ. De av herr Lindberg framförda synpunkterna kommer givetvis att finnas med vid den fortsatta behandlingen av frågan. Herr talman! Jag har därmed besvarat interpellationen. Låt mig göra en kommentar. Som skäl för effektutbyggnader i vissa av kraftstationerna i Indalsälven har herr Lindberg bl.a. åberopat bristen på arbetstillfällen i regionen. Vattenkraftsutbyggnadernas betydelse i sysselsättningshänseende får självfallet icke överdrivas. Men vi kan heller inte bortse ifrån att vattenkraftstillgångarna ofta är belägna i områden där det råder stark undersysselsättning och där svårigheterna att finna annan sysselsättningsskapande verksamhet är påfallande stora. Detta var också skälet till att regeringen i propositionen om regional utveckling och hushållning med mark och vatten föreslog att frågan om Kalixälvens utnyttjande skulle övervägas ytterligare innan statsmakterna tog ställning till om älven borde bevaras i sin helhet eller om någon utbyggnad borde få komma till stånd. Riksdagen ville dock inte bifalla propositionen på denna punkt. Jag kan nämna att en utbyggnad av Mestoslinka och Parakka med Vettasjärvis reglering skulle ha gett arbete åt i medeltal ca 640 man under åtta år. Då har jag ändå inte tagit hänsyn till den personal som behövs för tillsyn, underhåll och förnyelse av de färdiga kraftverken. Detta har omintetgjorts genom det beslut som fattades av riksdagens majoritet, av de tre borgerliga partierna och kommunisterna. Den restriktivitet som numera präglar vår syn på exploateringen av återstående vattenkraftstillgångar har vi kunnat ålägga oss i förvissningen att de tillkommande behoven av elenergi till övervägande del kommer att täckas med kärnkraft. Om vi nu skulle fatta beslut om att stoppa kärnkraftsutbyggnaderna för obestämd tid hamnar vi oundvikligen i situationen, att vi inte längre har råd att avstå från att bygga ut vattenkraftstillgångar i den utsträckning som vi nu har föresatt oss. Om riksdagen skulle besluta om ett totalstopp mot byggande av kärnkraftsanläggningar nu, så skulle detta beslut innebära att ca 5 000 personer ställs utan sysselsättning, de som i dag är engagerade i utbyggnaden av våra kärnkraftverk. Jag har nu, herr talman, försökt göra en genomgång av energiförsörjningsproblemet både på kort och längre sikt. Slutsatsen är såvitt jag kan se att vi måste ta till vara alla de möjligheter som erbjuds att bredda underlaget för vår försörjning med konventionella bränslen, vi måste sträva efter en effektivare energianvändning. Men de resultat vi kan nå på dessa vägar är begränsade, och huvudlinjen i vår energipolitik måste alltjämt vara att satsa målmedvetet på kärnkraft. Det finns i dag inte något alternativ som är jämförbart i fråga om uthållighet, ekonomi och miljöeffekter. Man kan inte heller räkna med att något sådant alternativ blir praktiskt tillgängligt under den tid vi kan överblicka. Denna slutsats gäller såvitt jag kan se även om vi skulle vara beredda att underkasta oss mycket långtgående begränsningar i vår energiförbruk ning, med alla de svårigheter som detta skulle medföra och som jag redan berört. Avstår vi från att bygga ut kärnkraften kommer vi — även vid konstant energiförbrukning — förr eller senare i en ohållbar situation. Oljan torde inom några årtionden komma att vara för värdefull för att användas som bränsle. Låt mig, herr talman, mot denna bakgrund helt kort beröra frågan om ett ”moratorium” för kärnkkraftsutbyggnaden. Talesmannen för utskottsmajoriteten har redan utförligt behandlat reservationen, och jag skall begränsa mig till att kommentera riskerna med plutonium och radioaktivt avfall. Om jag förstått reservanterna rätt är det framför allt dessa risker som ligger bakom deras yrkanden, medan de accepterar att själva driften av kärnkraftverken fyller alla rimliga krav på säkerhet. Jag vill fråga reservanterna om denna tolkning är riktig; jag kan inte utläsa någonting annat ur reservationen. Vid kärnklyvningsprocessen i en kärnreaktor övergår som tidigare nämnts en del av uranet till plutonium. Huvuddelen av plutoniet klyvs i reaktorn och bidrar till energiproduktionen. När det utbrända bränslet tas ut från reaktorn finns emellertid fortfarande en del värdefullt uran och plutonium kvar. Detta tas till vara i särskilda s.k. upparbetningsanläggningar. Vi har inga sådana anläggningar ännu, och vi skickar därför vårt använda bränsle till utlandet. Uranet och plutoniet kan sedan föras tillbaka till reaktorerna för utvinning av ytterligare energi. Troligen kommer plutoniet i framtiden att få sin största användning i de s.k. snabba bridreaktorerna, som har en överlägsen bränsleekonomi i förhållande till dagens reaktortyper. Det är alltså kärnreaktorns förmåga att producera plutonium som gör att kärnkraften kan ses som en relativt långsiktig lösning av världens energiförsörjningsproblem, men naturligtvis med alla de riskmoment som finns. Tyvärr kan plutonium också, som vi vet, användas till militära ändamål. Sverige har tillsammans med ett stort antal andra länder förbundit sig att inte utveckla kärnvapen. Vårt land har dessutom ställt samtliga sina kärnreaktorer under internationell kontroll, som sker genom inspektörer från det internationella atomenergiorganet i Wien. Genom denna kontroll och genom våra egna säkerhetsmyndigheters försorg har vi garantier för att vi alltid har en fullständig kännedom om vårt innehav av plutonium. Ett stort antal länder har tagit på sig motsvarande förpliktelser. Man är nu starkt medveten om att en ytterst noggrann kontroll av plutonium utgör en förutsättning för kärnkraftens framtid. Jag anser att vi bäst främjar våra egna säkerhetsintressen genom att stödja arbetet med att upprätta det internationella kontrollsystemet. Vid upparbetningen tas, förutom uran och plutonium, även de högaktiva klyvningsprodukterna till vara. De måste därefter förvaras under lång tid och under betryggande kontroll. Som jag sade och som har framhållits tidigare sker detta för närvarande i regel i anslutning till upparbetningsanläggningen. Med tanke på att det är osäkert hur länge denna möjlighet till förvaring utomlands står till förfogande för oss och att vi kanske i en framtid måste ta tillbaka det högaktiva avfallet har nyligen tillsatts en parlamentarisk utredning. Utredningen skall behandla alla de frågor som hänger samman med hantering och förvaring av högaktivt avfall. Det är viktigt att lämpliga metoder och regler tas fram för hur förvaringen av avfallet skall ske för att man skall nå det ur säkerhetssynpunkt och ekonomisk synpunkt lämpligaste förfaringssättet. Detta kan enligt min mening bäst ske i internationell samverkan. Liksom när det gäller plutoniumfrågan anser jag alltså att man inte kan finna de bästa lösningarna på avfallsfrågan genom ensidiga åtgärder från vår sida. Problemen är världsomfattande, och vi kan inte öka vår säkerhet genom att avstå från att bygga ut kärnkraft. I stället bör vi aktivt stödja arbetet på internationella regler och internationell kontroll. Detta är också sedan lång tid tillbaka svenska regeringens linje och den linje som jag funnit att riksdagens majoritet ger sitt stöd åt. Låt mig, herr talman, sammanfatta så här: En hög energiförbrukning är en oundviklig följd av vår produktionsinriktning, vårt klimat och våra levnadsvanor. Om vi vill tillgodose kraven på att vi skall behålla vår ställning som avancerat industriland och att vi skall förbättra vår yttre och inre miljö — krav som många människor i vårt land upplever som väsentliga — måste vi räkna med att efterfrågan på energi stiger ytterligare. Det är här inte fråga om energiproducenternas önskedrömmar, utan om högst påtagliga realiteter, som vi måste ta hänsyn till vid samhällsplaneringen. Underlåter vi att bygga ut vår produktionsapparat utan att dra konsekvenserna därav, nämligen konsumtionsbegränsningar, hamnar vi snabbt i en mycket besvärlig situation. Jag vill särskilt framhålla att de energipolitiska besluten inte får fattas under intryck av tillfälliga opinioner. Kraven på långsiktig planering är just på energiförsörjningens område oavvisliga, eftersom det gäller stora investeringar med lång mognadstid. Reservanterna i utskottet har föreslagit ett moratorium för kärnkraftsutbyggnaden. Har det då hänt något som föranleder en ny syn på kärnkraftens säkerhet? Regeringen och utskottets majoritet synes vara ense om att så inte är fallet, men kravet på en noggrann uppföljning av säkerhetsproblemet står fast. Den föreslagna väntetiden enligt moratoriemodellen skulle inte ge oss ökad handlingsfrihet utan tvärtom skapa risker för framtida störningar och därmed även för oöverlagda beslut. Förslaget ger heller ingen anvisning om vilka andra vägar än att bygga ut kärnkraft som står till buds för att vi skall kunna tillgodose vårt framtida energibehov. Det gäller inte bara, som reservanterna tycks tro, att säga ja eller nej till kärnkraften. Vad vi har att göra är i stället en avvägning mellan olika alternativa handlingslinjer, i klart medvetande om vilka följder vårt val får på kort och lång sikt. Det kan inte hjälpas, herr Regnéll, att denna avvägning är svår och måste innebära en kompromiss mellan motstående samhällsintressen. Som riksdagsmän har vi tagit på oss ansvaret och skyldigheten att ta ställning. Men de människor som sysslar med de här problemen — i vetenskap, i forskning, i den praktiska handläggningen av säkerhetsbestämmelser och regler —— är ju ändock tillgängliga för att ge oss de råd, de uppgifter, de upplysningar som skall kunna bilda underlag för vår bedömning och vårt slutgiltiga ställningstagande. Vi kan i vissa situationer ha behov av mera upplysning, mera kunskap, mera material. Då kan vi göra som utskottet nu föreslagit: vi avvaktar något att lägga fast en prognos för en längre tid — den som syftar på 1980-talet och fortsättningen — vilket vi från regeringens sida också säger är riktigt. Men ingen har begärt att vi nu skall bryta det utbyggnadsprogram som vi har bestämt oss för — jag kanske inte bör säga ”ingen”, utan jag skall säga att majoriteten i utskottet liksom regeringen inte har funnit anledning att nu begära riksdagens beslut om ett sådant stopp. Jag anser det emellertid nödvändigt att vi kan föra en seriös debatt om de här tingen. Jag är därför mycket glad för att man från utskottets sida ställer sig beredd till en sådan diskussion när vi fått det ytterligare materialunderlag om vilket vi har talat. Jag delar alltså denna uppfattning, och jag anser det också angeläget att riksdagen tar en mera aktiv del i de viktiga energipolitiska avgöranden som vi står inför under de närmaste åren. Det pågår, som framhållits, en rad utredningar. Flera av dem berör mycket nära de frågor som vi debatterar — närförläggningsutredningen, energiprognosutredningen, utredningen om aktivt avfall. Ett par av dessa har parlamentariskt inslag. Ledamöter av riksdagen kan alltså mera direkt följa själva utredningsarbetet och påverka det. Även miljökostnadsutredningen bör nämnas. Den studerar bl.a. sambandet mellan miljöpåverkan och energiproduktion. Energiprognosutredningen kommer i sommar att presentera en första rapport, som kommer att ge oss ett bättre underlag för att bedöma de alternativ som står till buds beträffande den framtida utvecklingen på energiområdet. Det är självfallet att allt detta material kommer att presenteras för riksdagen. Jag kommer att verka för att även annat material tas fram, så att riksdagen får ett så allsidigt underlag som möjligt för sina kommande beslut. Herr talman! Jag har med detta velat ge en ganska detaljerad bild av problemen kring energiförsörjningen och av hur vi från regeringens sida ser på den frågan med beaktande av allvaret i problemet, inte minst med hänsyn till kärnkraftens utbyggnad och de närhetsproblem som vi står inför. Men jag vill sluta med att än en gång framhålla: Inget har, som vi kan se, inträffat som förändrar vårt ställningstagande från tidigare, att vi kan fortsätta utbyggnaden av de beslutade kärnreaktorerna.

Herr talman! Jag ber att få tacka industriministern för svaret på min interpellation. Låt mig dock erkänna att jag hade hoppats att det skulle ha varit något positivare. Industriministern hänvisar i svaret till den utredning som är tillsatt för att analysera förutsättningarna för och konsekvenserna av ytterligare utbyggnader av vattenkraften i främst Indalsälven, Ljungan, Ljusnan, Dalälven och Klarälven med biflöden. Med det menar statsrådet att de aktuella utbyggnader som jag har berört kommer med i prövningen. Vattendragen i det aktuella området, menar industriministern, är av stort intresse för olika former av friluftsliv eftersom de är lätt åtkomliga för en stor del av befolkningen. Jag vill inte bestrida det påståendet. Låt mig dock erinra om att den aktualiserade frågan gäller utbyggnad av fem redan befintliga kraftverk inom ett redan reglerat område. En utbyggnad enligt tidigare diskuterade planer skulle knappast på något sätt påverka vare sig friluftslivet eller miljön. Problemet med de redan befintliga verken är att deras kapacitet inte medger möjligheten att tillvarata det vattenflöde som redan finns, alltså medelvattenföringen, utan man får släppa en hel del spillvatten förbi sig. De äldsta kraftverken, Krångede och Gammelänge, utgör bl.a. betydande flaskhalsar i sammanhanget. En utbyggnad av i interpellationen nämnda kraftverk skulle i mycket obetydlig grad påverka dämningsnivån och sannolikt kunna inrymmas i de vattendomar som redan finns. I stort sett skulle det endast innebära en snabbare vattengenomströmning, och det kan knappast påverka vare sig friluftlivet eller miljöintressena. I de överläggningar som skett mellan kommunens representanter och de olika ägarintressenterna för kraftverken har framgått att det har gjorts utredningar om utbyggnader. Det har i de sammanhangen också hävdats att utbyggnaderna är ekonomiskt försvarbara. Det har också framgått av pressuttalanden, som gjorts i dessa sammanhang. Jag vågar därför hävda att intresse finns för en utbyggnad, dock inte från tidsmässigt uppgjorda planer. Det är också av intresse att notera vad som framgår av ett brevsvar till kommunen från industridepartementet i en tidigare skriftväxling i detta ärende. Departementet skriver att statens vattenfallsverk i ett remissvar över den av kommunen gjorda framställningen säger det vara påkallat att de privata kraftverken bygger ut för att åstadkomma ett bättre effektivitetsutnyttjande. Vad som komplicerar den här frågan är de olika ägarintressena, där statens vattenfallsverk har det klart minsta egenintresset för en utbyggnad på grund av att dess anläggning ligger längst ner och har större kapacitet än de övriga. Men så mycket har framgått av de överläggningar som skett att intresse finns för en utbyggnad men att det varierar mellan de olika ägargrupperna. Det försvårar naturligtvis samordningen. Det är av den anledningen som jag tycker att det vore naturligt att industridepartementet tog initiativ till att gemensamma överläggningar kom till stånd mellan parterna och att man försökte stimulera fram en utbyggnad så snart som möjligt. Jag kan inte finna några som helst skäl för att behöva avvakta resultatet av den utredning som nu pågår. Att det skulle råda någon som helst tvekan om att det ur regionalpolitiska synpunkter skulle vara motiverat med en utbyggnad vill jag på det bestämdaste bestrida. Det kommunblock som berörs är som så många andra glesbygdskommuner en avfolkningsbygd där utflyttningen skett i snabb takt. Låt mig bara nämna ett enda exempel på befolkningsutvecklingen. 1968 hade vi 9 744 invånare, och 1973 hade det skett en minskning till 8 517, alltså en minskning med 1 227 invånare. Det är en direkt fortsättning på den befolkningsminskning som skett under hela 1960-talet. Huvudnäringarna inom regionen är skogsoch jordbruk samt kraftverken. Rationaliseringen och sysselsättningsutvecklingen inom dessa näringsgrenar är känd. Jag behöver därför inte argumentera vidare. En begynnande industriutveckling har de senaste åren skett inom kommunblocket med — låt mig understryka det — betydande statliga insatser. Beredskapsarbeten har varit av stort värde för bygden och kommer även fortsättningsvis att kräva betydande insatser. En utbyggnad av nämnda kraftverk skulle ha betydande sysselsättningseffekt och ge oss ett värdefullt andrum i strukturomvandlingen. Jag skulle därför vara tacksam om industriministern ville ompröva sitt ställningstagande. Det skulle också vara av stort värde om statsrådet kunde studera situationen på ort och ställe. Jag kan meddela att en inbjudan från kommunen övervägs. Låt mig därför, herr talman, redan nu rikta en preliminär inbjudan till industriministern. Statsrådet skulle vid ett besök kunna konstatera att en utbyggnad inte kommer att kollidera med naturoch miljövårdsintressena. Statsrådet skulle dessutom få se en mycket naturskön bygd som kan tävla med vilken annan bygd som helst i det här landet, trots de gjorda kraftverksutbyggnaderna.

Herr talman! I statsverkspropositionen ställer sig regeringen bakom CDL:s utbyggnadsprogram när det gäller kärnkraften i vårt land. Vi har för närvarande ett aggregat som har tillstånd att vara i drift, nämligen i Oskarhamn. År 1980 räknar man med att 11 kärnkraftverk skall vara i gång och år 1990 24. Detta innebär att Sverige för närvarande har det mest ambitiösa kärnkraftsprogrammet i världen. År 1985 beräknas hälften av vår elström komma från kärnkraften. Industriministern har nyss åter slagit fast detta program. Alla experter har från början varit medvetna om riskerna med att producera radioaktivitet, som alltid sker vid atomklyvning. Herr Regnéll menade att det fanns mycket stora olikheter när det gäller experternas uppfattningar i olika frågor, men här råder ingen som helst tvekan; man är helt överens om att radioaktiviteten är mycket farlig. Det har också lagts ner ett oerhört noggrant och skickligt arbete på att skydda människor och miljö från radioaktiva utsläpp. Men den avgörande frågan är inte hur mycket man ansträngt sig utan om det är möjligt att åstadkomma ett tillräckligt säkert skydd. En lättvattenreaktor kan inte explodera, därom är all expertis enig. Men för varje kilowatt-timme elström den producerar bildas tillräckligt mycket radioaktivitet för att döda en människa. All denna radioaktivitet måste hållas avskärmad från allt liv. En del avklingar efter mycket kort tid, medan andra ämnen som bildas, t.ex. transuranerna, behåller sin radioaktivitet i hundratusentals år. Det råder inga delade meningar om detta. Alla experter är eniga om den saken. Det som skiljer dessa gifter från alla andra är att man inte känner någon metod att oskadliggöra dem. Det enda man kan göra är att stänga in dem, hålla dem avskärmade från varje kontakt med biosfären, med vattnet och med luften. Det finns en viss naturlig radioaktivitet omkring oss, men så fort denna ökar, skadas allt levande som kommer i kontakt med radioaktiviteten. Det är cellerna som förstörs, och detta leder till mer cancer och till försämringar i arvsmassan, vilket ibland kan visa sig först efter flera generationer. Under normal drift hålls det radioaktiva utsläppet under noggrann kontroll. Oskarshamnsverket t.ex. uppges ha haft mycket fina värden under den tid det fungerat. Men som med alla maskiner kan det också bli fel på kärnreaktorer. Det blir det också ofta, tycks det, men ännu har ingen stor olycka skett i samband med sådana s.k. haverier. Det blir helt enkelt ett driftstopp, som kan vara svårt nog att komma till rätta med, därför att det man skall reparera är infekterat av radioaktivitet. Industriministern frågade om vi reservanter är helt lugna när det gäller den normala driften av kärnkraftverk. Vi kan inte vara säkra, vi har inte tillräcklig information för det. Senast i går fick jag en upplysning från en ansvarig tekniker att man ännu inte prövat nödkylningssystemet tillräckligt. Kärnklyvningen åstadkommer ju en oerhörd hetta. Det är denna man tar till vara för att värma upp gaser, som sedan driver turbiner och därigenom alstrar elektricitet. I de reaktorer vi har används vanligt vatten som kylmedel. Om det skulle bli ett brott på alla kylvattenledningar på en gång — det är inte särskilt sannolikt men inte heller helt omöjligt — överhettas materialet och säkerhetsinslutningen kan smälta och radioaktiviteten komma ut. Det finns också andra risker, t.ex. sabotage. Vad skulle hända om ett kärnkraftverk träffades av en bomb? Vi får en mycket sårbar värld, om kärnkraftverken blir talrika. Hotet att spränga en reaktor skulle kunna bli ett fruktansvärt påtryckningsmedel. Men den allvarligaste risken ligger ändå i de mängder höggradigt radioaktivt avfall som bildas. Industriministern sade också att detta är en ny insikt som kommit under de senaste åren och som vi tidigare inte vetat om. När ett bränsleelement är utbränt tas det ur reaktorn med en robot. Det är oerhört hett och förvaras några månader på verket under kylning tills det svalnat och de mer kortlivade fissionsprodukterna avklingat. Därefter skall det med bil och båt transporteras till en s.k. uppbarbetningsanläggning. För närvarande skickar vi vårt högaktiva avfall till England, något som fått industriministern och företrädare för kraftproducenternas organisation CDL att säga att det inte är ett aktuellt problem för oss, ty vi skickar det utomlands. Jag tycker att det är ett skrämmande sätt att resonera. Det är inte troligt att vi i längden får någon utomlands som vill ta emot vårt avfall. Den insikten har vi börjat komma till under den senaste tiden. Därför har nu industriminstern tillsatt en utredning, som skall förbereda en upparbetningsanläggning i Sverige. Sannäs i Bohuslän har nämnts som en lämplig lokalisering. Vad kommer människorna där att säga om det? Kommer de att gå med på det? Vid upparbetningen skiljer man ut det mesta av uranet och transuranerna, som kan användas igen, från övriga fissionsprodukter. Dessa består bl.a. av strontium 90 och cesium 137 i het lösning, som för närvarande förvaras i metalltankar, som vittrar sönder efter några år, och då måste innehållet tappas över i nya tankar — hela tiden med tekniskt komplicerade metoder. Enligt direktör Svenke vid Svensk kärnbränsleför sörjning AB måste man för närvarande räkna med att hålla detta avfall under uppsikt i 1 000 år. Detta under förutsättning att man lyckats ta bort alla transuraner, t.ex. plutonium 239. Det är alltså, herr Regnéll, en enhällig expertis som säger att man måste hålla detta avfall under uppsikt, såvitt man nu vet; det finns inga delade meningar om detta. Enligt min uppfattning är det ett brott utan like i mänsklighetens historia att sätta i gång en sådan här produktion av gifter, som man icke vet om det går att ta hand om. Vi kan inte säga någonting om kommande generationers möjligheter att vakta och förvara detta avfall. Har vi en gång producerat det, så finns det där att tas hand om, antingen man kan eller inte. Det plutonium man lyckats utvinna är möjligt att använda i atombomber. Det ligger naturligtvis en allvarlig fara i att detta ämne blir allt vanligare på jorden. Man har pekat på risken att det kan stjälas och göra alla kärnvapenspridningsavtal meningslösa. SIPRI, det internationella fredsforskningsinstitutet, kommer att ta upp den frågan vid en konferens i Tällberg i Dalarna i sommar. Det internationella samarbetet om kontroll av plutonium, som industriministern nämnde, är naturligtvis en nödvändig sak redan för det plutonium som finns nu och som för närvarande produceras på jorden. Jag får innerligt hoppas att man lyckas lösa den frågan bättre än vad man nu löser t.ex. frågan om att vakta heroinet. Vi är alla överens om att det bör kontrolleras, men ändå vet vi att det försiggår en illegal handel med heroin. Plutonium kan också användas för ny kraftproduktion, särskilt i den s.k. bridreaktorn, den typ av reaktorer som bl.a. direktör Bo Ahler vid AB Atomenergi räknar med snart måste ersätta våra uranslösande lättvattenreaktorer. Men bridern är farligare än vår nuvarande reaktor, den kan explodera — det är också alla experter ense om. Bridreaktorn alstrar dessutom mer plutonium än den gör av med. Avfallsproblemet blir på så sätt helt djävulusiskt. För att vi skall få en uppfattning om hur giftigt plutonium är vill jag nämna att Sven Löfveberg vid statens strålskyddsinstitut i pressen erinrat om två händelser för några år sedan. På den amerikanska kontinenten hade 100 gram plutonium spritts ut genom en olyckshändelse. Man lade ned 50 miljoner kronor på att skrapa upp varje mikrogram; så farligt ansågs det vara. Det var 100 gram plutonium. När en vädersatellit förolyckades för några år sedan kom 95 gram plutonium löst i stratosfären. Flera år därefter kunde man registrera en ökad radioaktivitet på jorden. Om världens kärnkraftutbyggnadsprogram fullföljs, kommer vi att producera flera ton plutonium om året. Då kan man fråga sig varför inte dessa alarmerande fakta blivit mer debatterade i Sverige förrän nu. Sedan 1969 har debatten pågått i bl.a. USA. Alla fakta har funnits tillgängliga också i vårt land, men det är som om vi inte kunnat ta in dem. De är för stora och för svåra att riktigt begripa. Själv fann jag genom riksdagsbibliotekets anvisning OECD:s rapport om det radioaktiva avfallsproblemet i västra Europa. Många grupper och många individer har år ut och år in försökt väcka oss. Bl. a. har arbetsgruppen mot atomskador, AMA, och Sveriges Ralph Nader, Björn Gillberg, lagt ned mycket arbete på detta. Ofta har de fått höra att de överdriver och att det ”gått hysteri” i debatten. Nu borde det stå klart för alla att det finns situationer där upprördhet är den enda riktiga reaktionen och där det är ett skrämmande tecken på bristande inlevelse om man förhåller sig passiv. Det borde i dag egentligen vara en glädjedag för alla dem som kämpat missförstådda och misstänkliggjorda i många år, att vi nu äntligen håller på att komma till besinning. Det borde också vara en glädjedag för dem som med förfäran sett att Sveriges högsta demokratiska beslutande instans, riksdagen, varit fullt sysselsatt med detaljer och lämnat många av de stora, livsavgörande frågorna till utomparlamentariska grupper. Näringsutskottet föreslår nämligen i betänkande nr 49 att riksdagen skall bestämma att inga ”beslut att bygga ut kärnkraften ytterligare bör fattas förrän ett nytt, allsidigt beslutsunderlag, innefattande bl.a. information om forskningsresultat och utvecklingstendenser, har förelagts riksdagen”. Jag kan inte se annat än att detta står i skarp kontrast till regeringens förslag. I statsverkspropositionen bil. 15 säger departementschefen på s. 89: ”En omfattande utbyggnad av kärnkraften genomförs f. n. i Sverige.” På s. 50 konstateras: ”Den statliga energipolitiken inriktas i hög grad på att främja införandet av kärnkraften.” Och vidare ”— — — kärnenergi — — — bedöms ha väsentliga fördelar i fråga om såväl försörjningstrygghet som miljöpåverkan”. Näringsutskottets förslag att inte fatta några ytterligare beslut om utbyggnad innebär alltså ett steg åt rätt håll. Men efter industriministerns uttalande nyss, att detta strängt taget inte skiljer sig från regeringens utbyggnadsprogram, blir man mycket tveksam. Därför är jag glad över att vi i dag har en reservation vid det här betänkandet. Vi är tre reservanter som anser att man borde ha tagit ytterligare ett steg. Det verkar också motsägelsefullt att bestämma att man inte får besluta om ny utbyggnad och samtidigt ge klarsignal för byggandet av ett nytt kärnkraftaggregat, nämligen Ringhals 4, som vattenfallsverket begär. I reservationen 8 föreslår vi att riksdagen fattar beslut om ett uppskov för kärnkraften på i första hand ett år. Detta innebär naturligtvis inte något slags uppskov med prognosbehandlingen, som jag tyckte att industriministern sade här. Självfallet skall man fortsätta att göra prognoser och se hur mycket energi vi behöver. Vad vi föreslår är alltså att man inte får lämna något nytt tillstånd att sätta i drift ett nytt kärnkraftverk. Man får inte heller lämna något nytt tillstånd att börja bygga ett nytt kärnkraftverk under det här året som lagen i första hand gäller. Arbetet på det verk som man nu är i gång med och för vilket byggtillstånd redan beviljats, menar vi får fortsätta — just därför att de 5000 människor som enligt vad industriministern anförde nu är sysselsatta med detta, inte skall bli arbetslösa. Själva byggandet skapar inga radioaktiva avfall, och vi tycker det är lämpligt att människor får fortsätta med sitt arbete här eftersom vi inte vet hur vi skall ha det i framtiden. Vi måste alltså noggrant pröva alla forskningsresultat rörande säkerheten innan vi kan säga om det här moratoriet måste förlängas eller inte. Följdriktigt får inte heller Ringhals 4 påbörjas så länge moratorielagen gäller. Detta innebär att 37 miljoner kronor tas bort från Vattenfalls anslag under budgetåret 1973/74. Det föreslår vi i reservationen 9. Om riksdagen beslutar enligt reservationerna 8 och 9 blir innebörden av riksdagens beslut fullt klar och entydig — uppehåll under ett år med idrifttagande och ny igångsättning. Det borde vara en fördel för alla parter, inte minst för dem som planerar och bygger kraftverksstationer, att verkligen veta vad riksdagen har beslutat. Ett års uppskov med byggande och idrifttagande måste vara klokt i det läge som vi nu befinner oss. Det måste lämnas tid för en omfattande offentlig debatt i den här frågan, innan vi sätter i gång och producerar plutonium i stor skala. Det är en fråga som i hög grad rör alla människor och där folk måste få tillfälle att säga sin mening. Om de flesta människor i vårt land väljer en långsammare ökning av energikonsumtionen framför att ta de risker som kärnkraften innebär, har jag svårt att förstå varför vi inte skulle få välja detta i en demokrati. Energiprognosutredningen kommer ju, som framhållits flera gånger i denna debatt, att ge underlag för en mera djupgående diskussion om energibehovet. Redan den 1 juli lägger den fram sin första delrapport, och då får vi ett bättre underlag för diskussionen om hur mycket energi vi behöver. Jag är inte säker på att just de besparingsmetoder som industriministern nyss nämnde är de bästa eller de enda tänkbara. Man brukar kräva av oss som inte vill gå med på miljöförstörande kraftbyggen att vi skall kunna tala om hur man då skall få mer energi, precis som om energiökningen var en oundviklig självklarhet. Olika länder använder olika mycket energi per invånare. Det är inte säkert att levnadsstandarden behöver vara lägre i de länder som använder något mindre än vi. Det beror på hur man räknar, hur man värderar och hur man lägger upp sina produktionsmetoder. Vad som skulle inträffa om den nuvarande ökningen av efterfrågan på energi inte kunde tillgodoses är att vi fick en ny och helt annan sorts strukturrationalisering i vårt näringsliv. Är det något att vara så rädd för? Den strukturrationalisering som vi ägnar oss åt just nu och som skapar så stor energiefterfrågan innebär ju inte bara fördelar. Människor måste flytta från bygder de vill bo kvar i, stressen och monotonin ökar liksom arbetslösheten, även om produkterna blir fler. Den offentliga sektorn skall öka, bl.a. genom vårdpersonalen som har hand om dem som inte orkar följa med i utvecklingen. Det är de framtidsutsikter som bl.a. långtidsutredningen anser vara goda. Jag har inte samma uppfattning. Kärnkraftmotståndarna brukar anklagas för att överdriva och för hysteri. Är inte hysteri snarare att man handlar utan att vara på det klara med vad man gör och varför? Är det inte så att de som hävdar att vi till varje pris måste ha alltmer energi visar prov på en överdriven rädsla för förändringar, en egendomlig låsthet. till en utvecklingstrend, fastän den är olycklig? Bara för att slippa ändra invanda mönster och levnadsvanor håller man krampaktigt fast vid metoder som dock har så många nackdelar. Vi behöver en ny sorts strukturrationalisering. Ratio betyder förnuft. Borde vi inte sätta in all vår uppfinningsrikedom på att ändra våra strukturer i näringsliv och samhälle så att de blir förnuftiga, dvs. rätta oss efter naturens ramar, inklusive begränsade energitillgångar? Vi saknar nu en helhetssyn och försöker komma till rätta med problemen genom att plåstra än här och än där. Ibland stiftar vi lagar som t.o.m. motverkar sitt syfte, som t.ex. renhållningslagen. Och ibland skapar våra lösningsförsök nya problem som kräver nya åtgärder som i sin tur skapar byråkrati och så invecklade bestämmelser att människor inte får något grepp över sin situation. Centern föreslår i partimotionen 1464 att vi tar itu med arbetet att hushålla med naturresurserna och att vi gör det utifrån denna helhetssyn på människans plats i naturens sammanhang. Det är den helhetssynen som nu saknas i pågående utredningar.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

Herr talman! Jag har två papper med mig upp här i talarstolen. Det första är protokollet över vad jag sade för två timmar sedan, och det tog jag med mig för att dokumentera att fru Hambraeus felciterade mig när hon — förbluffande nog — nyss sade, att jag hade påstått att experter har olika uppfattningar om huruvida radioaktivitet är farlig. Ånej, fru Hambraeus, sådan dumhet skulle jag väl ändå inte dyvla på experterna, och det har jag inte gjort heller. Enligt protokollet sade jag att experterna ”har olika uppfattning i den svåra frågan om kärnkraftverken, lika väl som i många andra väsentliga frågor”. Jag tog också med mig upp i talarstolen nr 3 av den nya tidskriften Ekonomisk Debatt, där man bl.a. refererar en diskussion den 20 mars i Nationalekonomiska föreningen. Där finner jag en professor, nämligen IVA-chefen Gunnar Hambreus, som redovisar en helt annan uppfattning än professor Alfvén har gjort i olika sammanhang. Jag hinner väl läsa upp också vad professor Hambreus sade i denna diskussion. ”Det normala utsläppet av radioaktivitet från kärnenergianläggningar är utomordentligt litet redan nu och kan till måttliga kostnader reduceras ytterligare till önskad nivå, så inte heller detta bör bereda några bekymmer. Jag tror också att avfallshanteringen från de stora kärnkraftverken är ett problem som vi har gott om tid att lösa, och vi kommer att kunna lösa det tekniskt.

Jag förstår faktiskt inte riktigt varför fru Hambraeus attackerade mig på den punkten, speciellt inte som jag i utskottet redovisat att jag i många sammanhang delar den syn hon har.
Herr talman! Jag håller med herr Regnéll om att experterna har olika uppfattningar, däremot inte om att de har det om fakta. Experter är alltid — då de är sakkunniga — eniga om det som är fakta, och det finns åtskilliga fakta i det här målet. Däremot drar vi olika slutsatser av dessa fakta. Det räcker, tycker jag, med de fakta som har kommit fram här för att vi skall anlägga synpunkter och dra våra slutsatser. Vi skall inte låta experternas slutsatser bli mer vägledande för oss än våra egna. Vi skall ta reda på deras fakta och sedan dra våra slutsatser — det var så jag menade. Min mening var inte att gå ut hårt mot herr Regnéll på annat sätt.

Herr talman! Jag vill först i mitt korta anförande — som kan bli ännu kortare sedan jag har lyssnat på statsrådet Rune Johansson — instämma direkt i vad utskottets ordförande sade om de miljögrupper som agerar i olika sammanhang och deras ställningstaganden. Han talade om Ritsem. För egen del vill jag nämna Vindelälven och, när det gäller mitt eget hemlän, Ljusnan. Jag vill säga på en gång att under diskussionen i utskottet har jag varit litet tveksam inför utskottsskrivningen. Jag är fortfarande tveksam också inför den skrivning som jag har gått med på och vill betona att det utskottsbetänkande vi har är resultatet av en kompromiss med de nackdelar och — hoppas jag — fördelar som det ändå skall vara med en kompromiss. Vad har då min tveksamhet inför utskottskompromissen berott på? Den har främst haft två orsaker. Det är först situationen och utvecklingen inom energisektorn — 7—8-procentig konsumtionsökning och stigande priser på olja, motstånd mot användande av andra, inhemska energikällor. Realismen i detta med stigande priser på olja kan man läsa om i dagens tidningar. Vi ser hur arabländerna nu agerar i förhandlingar som förs om utvinning av olja. Den andra orsaken till tveksamhet är frågan vid vilken tidpunkt, kanske vilket år, vi får en riksdagssammansättning som kan enas om ett godtagbart beslutsunderlag för fastläggande av långtidsplanering för exempelvis kärnkraftutbyggnaden. Jag skall också citera IVA-chefen, eftersom jag tydligen inte är ensam om att vara bekymrad över bl.a. energiutvecklingen. Han har nämligen varit hos Stockholms byggmästareförening och talat om vår energiförsörjning på längre sikt. Rubriken över den artikel där man redogjorde för hans framställning var: ”Oljepriserna kan stiga 120 proc. Bättre värmeisolering brådskar.” Han var ju hos byggmästare och diskuterade självfallet byggnadsoch bostadskostnader. I sitt resonemang slog han fast att vad vi bör göra är att så snabbt som möjligt tänka igenom hur vi skall få ett effektivt utnyttjande av vår energiproduktion, för det brådskar. Att det är viktigt att slå fast att inget av det vi tidigare beslutat skall stoppas är också, som jag uppfattat, vad stordelen av utskottets ledamöter avsett med betänkandet och kompromissen.

Jag har också haft andra bekymmer inför kompromissen. När kan vi, som sagt, enas här i riksdagen om att vi fått ett tillräckligt beslutsunderlag beträffande den här i ordets rätta bemärkelse brännbara och av känslor infekterade frågan? Känsla, ansvar och allvarligt intresse för miljö och framtid utgår jag ifrån att alla kammarens ledamöter har. Men känslor, intressen och ideologisk inriktning måste ju med jämna mellanrum resultera i väl genomtänkta beslut. Och som bekant är mellanrummen inte långa i vår nuvarande riksdag, särskilt under vårsessionerna, när det gäller att få vänta med beslut. Nu om någonsin behöver vi beslutsunderlag, och hur skall vi få detta? Kan vi t.ex. bedöma säkerhetsriskerna beträffande plutonium och avfallsbränslets förvaring och transport, kan vi prognostisera utvecklingen i fråga om oljans pris och mängd, kommande nya kraftkällor som naturgas osv.? Jag känner mig icke kapabel att avgöra detta. En del lyckliga förtroendevalda tycks dock ha blivit begåvade med mera av tvärsäkerhet, och vi skall kanske i en demokrati vara tacksamma även för dessa tillgångar. För egen del har jag försökt lotsa mig fram mellan de olika experterna och grupperna för att till sist finna något av den möjliga inriktningen, fast det skall erkännas att det ibland kan vara svårt att tygla blåsten och de olika vindarna, som nu i fråga om riskerna med kärnkraftverken och avfallet. Det pendlar mellan den nattsvartaste pessimism och optimism. Det sägs att man forskar oändligt, har gjort mer för säkerheten än på något annat område, osv.

Vid vilka tillfällen har vi exempelvis under de olika industriepokerna haft 100-procentig täckning för alla konsekvenser av en kommande utveckling? Sedan har mitt resonemang också gällt allt som pågår på området och den princip som vi ofta tillämpar i riksdagen i sådana här sammanhang. Ett flertal utredningar arbetar ju — jag behöver inte räkna upp dem alla utan kan korta av mitt inlägg, eftersom statsrådet i slutet av sitt anförande redovisade allt som pågår. Låt mig bara nämna energikommittén, energiprognosutredningen och statens industriverk, som jag hoppas kommer att inrättas den 1 juli i år. Efter många diskussioner i näringsutskottet har också en parlamentariskt sammansatt nämnd inrättats. Den skall göra en utvärdering och följa utvecklingen samt anlägga synpunkter allteftersom utvecklingen fortskrider. Vi har också elutred ningen, utredningen rörande vattenkraftutbyggnader i södra Norrland och norra Svealand samt utredningen rörande närförläggning av atomkraftverk. Det är nio eller tio olika aktiviteter i gång på området — jag skall som sagt inte räkna upp alla. Jag har då resonerat på det sättet, att genom dessa personer, dessa utredningar och detta industriverk som vi får skall vi väl kunna inhämta underlag och material som ger oss tillräckliga möjligheter att fatta beslut. Det är detta jag har litat till, och jag räknar med att vi skall kunna få använda oss av vad man här kommer fram till. Vad skulle vi ha gjort i vanliga fall? Jo, alla här i riksdagen känner till att vi, sedan vi konstaterat vilket arbete som pågår, skulle avstyrkt motionerna. Det har näringsutskottet också gjort i detta fall, men jag anser för min personliga del att vi har tagit alltför stor hänsyn till vissa av motionerna när vi sammanjämkat oss i utskottet. Jag står ändå för denna sammanjämkning liksom för utskottets uttalande, och jag yrkar bifall till utskottets hemställan.

Herr talman! Debatten om vår energiförsörjning och om hur vi skall klara det ökade behovet av energi har ju rullat i gång på allvar nu. Då har vi självfallet kommit in på kärnkraftsfrågan och de förutsättningar vi haft under tidigare debatter, att kärnkraften skulle spela en dominerande roll i vår energiförsörjning. Vi ansåg väl under de debatter som gällde Vindelälven och Ritsem att vi var beredda att stoppa en utbyggnad där, när vi kunde förlita oss på en kraftig utbyggnad av kärnkraftverken. Det sades i kammardebatterna av reservanterna — jag var själv med där — vad gäller Ritsem att det lilla energitillskott som man skulle få ut skulle man nog väl kunna kompensera genom en utbyggnad av kärnkraften. Vi vet att vi får räkna med en fyrdubbling av vår energikonsumtion mellan år 1965 och år 2000, och det är klart att det kommer att föras en fortlöpande debatt om hur vi skall klara dessa problem. Men när vi diskuterat alla dessa framtida planer har vi satt vårt hopp till kärnkraften, och den debatt vi för här i dag gäller ju framför allt miljöoch säkerhetsfrågor just i samband med kärnkraftens utbyggnad. Det blir då ofta fråga om relativt extrema ställningstaganden, och debatten är mången gång svår att följa, speciellt för lekmannen, eftersom faktainformationen beträffande kärnkraften och dess risker inte är så lätt att förstå. Nu har professor Bo Lindell — som för övrigt var hos oss i utskottet — och byrådirektör Sven Löfveberg, båda verksamma vid statens strålskyddsinstitut i Stockholm, publicerat en informativ och innehållsrik bok med titeln Kärnkraften, människan och säkerheten. Författarna anger där, utgående från sin egen personliga övertygelse rörande strålskyddsproblemen, sina synpunkter och tolkningar, som är relativt representativa för dem som sysslar med strålskyddsfrågor i Sverige, samtidigt som de i sin framställning vill vara speciellt stränga mot kärnkraften och dess faror. Denna deras inställning kan motiveras dels av att de anser att det måste vara en chimär att tro att energiförsörjningen i Sverige kan klaras utan en betydande satsning på kärnkraften, dels av att i många debattinlägg avsevärda överdrifter rörande farorna har förekommit. Därvid har ju ofta de skadliga strålverkningarna på kommande generationer framhållits. Jag vill här berätta, herr talman, att när jag i början på 1950-talet uppförde en villa av gasbetong blev jag allvarligt varnad för att använda det byggnadsmaterialet därför att det innehöll radioaktiva ämnen, som skulle kunna medföra att man utsatte sig för en strålning som kunde innebära risker för hälsan. Jag vet inte om jag i dag kan motbevisa detta genom att jag står här, men självklart var jag vid ställningstagandet då starkt oroad och undrade om jag skulle bygga av gasbetong, av trä eller av något annat material. Detta visar väl att man i debatten ofta tar till överord och hänvisar till risker som man inte känner riktigt till. Som tidigare talesmän för utskottet hävdat har vi under den vecka då vi diskuterade energiförsörjningen haft en ingående information från de experter som finns här i Sverige. Jag vill inte påstå att de forskarna och experterna övertygade oss om att hanterandet av kärnkraften är riskfritt — långt därifrån. Det framgår väl också av utskottets betänkande att vi var starkt betänksamma mot en fortsatt okontrollerad utbyggnad av kärnkraften. Men, som jag sade tidigare, när man skall ta ställning till vilken stråldos som kan anses vara farlig måste man ha klart för sig att vi som individer alla är utsatta för naturligt förekommande stråldoser. Vi träffas sålunda av s.k. kosmisk strålning, som når oss från världsrymden. Vi utsätts för strålning från radioaktiva nukleider som finns i vår omgivning, t.ex. i byggnadsmaterial, som jag sade tidigare. Det är som författarna till boken Kärnkraften, människan och säkerheten säger, att i Sverige utförs årligen 4 miljoner röntgenundersökningar inom sjukhusen och ytterligare nära 5 miljoner undersökningar hos tandläkarna. Om det vore möjligt att sänka röntgendiagnostikens patientdoser med ca 25 procent, så skulle detta med den policy som officiella strålskyddsmyndigheter i Sverige för närvarande följer helt kompensera den ökade strålbelastning som skulle hänföras till kärnkraftverk vid början av år 2000. Man känner alltså väl till den medicinska användningen av röntgenstrålning och radioaktiv strålning och kroppens känslighet för denna bestrålning. Detta gäller också de rent kroppsliga förändringarna, t.ex. de genetiska skadorna på arvsanlagen, som kan komma till synes först hos senare generationer. Nu fick vi emellertid redan 1956 internationella dosrekommendationer, som skulle tjäna till skydd för varje individ. Det var långt innan man fick upp ögonen för andra miljörisker. Men det är bra att vi äntligen har fått i gång en offentlig diskussion om energikonsumtionsnivåer och deras ekologiska konsekvenser. Det är bra att de säkerhetsmässiga konsekvenserna av en satsning på den ”fredliga atomen” har kommit till stånd. Vi behöver få en ingående debatt i Sverige om detta, och statsrådet har också utlovat information i det avseendet. Som lekman har jag självfallet haft svårt att inta en bestämd ståndpunkt — och den synpunkten har framförts av flera utskottsledamöter. Vi har emellertid fått riklig information, som getts av en rad kända experter med professor Hannes Alfvén i spetsen, och det har lett till att utskottet gjort en stark skrivning. Jag vill betona något som herr Haglund sade tidigare, nämligen att utskottsbetänkandet till stor del är en kompromiss, och det är betingat av utskottsledamöternas olika uppfattning om skaderiskerna. Jag vill gärna ge en eloge till utskottets ordförande för att vi lyckats skriva ihop oss så som vi gjort och fått ett kraftfullt utskottsbetänkande. Vi får förlita oss på experter och sakkunniga i dessa kärnkraftfrågor, men självfallet måste vi som riksdagsmän — förtroendemän — ha en egen uppfattning och ta ställning. Jag skall inte närmare gå in på några av reservationerna. Herr Wirtén har tidigare talat om dem och yrkat bifall till en del av dem. Jag kan emellertid inte underlåta att säga några ord om reservationen 8, där reservanterna begär ett moratorium. Jag har svårt att förstå att det skulle vara någon avgörande skillnad mellan det som utskottsmajoriteten föreslår i sin skrivning och ett moratorium, om det senare inte skulle innebära att man skulle frysa ned all den verksamhet som bedrivs i dag — dvs. tidigare beslutad utbyggnad. Jag kan förstå att reservanterna gärna vill markera en särställning i den här frågan, men deras förslag har trots allt vissa drag av H.C. Andersens saga Kejsarens nya kläder. Utskottsmajoriteten har ändå i sin kraftfulla skrivning betonat riskerna och anfört att riksdagen skall få ta ställning först när ett nytt allsidigt beslutsunderlag föreligger. Herr talman! Med det anförda vill jag yrka bifall till utskottets hemställan.

Herr talman! Jag har i anslutning till denna debatt att läsa ett svar till herr Henningsson på en interpellation som berör energiproblematiken. Innan jag gör det vill jag bara beröra ett yttrande av fru Hambraeus om att vi skulle nonchalera avfallshanteringen och hänvisa till att lagringen sker i utlandet. Jag vill inte att detta uttalande skall stå obemött i protokollet. Vi har upplyst, och vi är skyldiga att upplysa, om hur vi för närvarande klarar avfallshanteringen. Avfallet hanteras i utlandet — därför att avfallsmängden inte är större än att detta är ändamålsenligt. Man kan räkna med att vi t.o.m. år 1980 kommer att ha en avfallsmängd av mellan 10 och 15 kubikmeter. Vi menar att detta problem nu inte är större än att man kan klara det genom transporter. En övervakad förvaring i dubbelmantlade behållare är fullt tänkbar — även om vi inte finner en annan definitiv lösning. Jag övergår därefter till svaret: Herr Henningsson har frågat, herr talman, om jag i likhet med CDL anser att en utbyggnad av kombinationen värmeoch elproduktion är önskvärd från statens sida, om jag vill medverka till att kommunernas lånemöjligheter förbättras, så att dessa kommunala planer kan förverkligas och om jag anser det vara angeläget att sådana regler för erhållande av lån för elproduktionen skapas för kommunerna att deras lånemöjligheter för andra angelägna ändamål ej därav försvåras eller förhindras. Kombinerad värmeoch elproduktion i s.k. kraftvärmeverk ger hög total verkningsgrad, dvs. ett högt utnyttjande av bränslets värmeinnehåll, och därmed god bränsleekonomi. Kostnaderna blir dessutom lägre än vid separat produktion av värme och av el med användande av samma bränsle, åtminstone när kraftvärmeverket blir av en viss storlek. Det är därför angeläget att möjligheterna att bygga kraftvärmeverk tas till vara där sådan utbyggnad är ändamålsenlig. Vid bedömningen av det ändamålsenliga i en sådan utbyggnad kan meningarna gå isär beroende av delade uppfattningar om oljans tillgänglighet och prisutveckling och om kärnkraftens utveckling. Om kärnkraftverkens genombrott av skilda anledningar dröjer och vi för lång tid framåt måste basera vår värmeoch elförsörjning i högre grad på olja är det självklart att vi på allt sätt måste stimulera utbyggnaden av oljebaserade kraftvärmeverk för att därigenom få effektivast möjliga utnyttjning av oljan. Jag konstaterar därför att byggandet av oljeeldade kraftvärmeverk är ett alternativ till snabb kärnkraftutveckling och att det är mycket angeläget att vi undersöker hur vi bäst bör handla. Mot denna bakgrund har jag med tillfredsställelse konstaterat att elproducenternas samarbetsorgan Centrala driftledningen och Svenska värmeverksföreningen, som är en sammanslutning av våra fjärrvärmeproducenter, nu gör en gemensam utredning om kraftvärmeverkens tekniska och ekonomiska förutsättningar. Resultatet av denna gemensamma utredning kommer sedan att av energiprognosutredningen sättas in i sitt totala sammanhang, vår hela energiförsörjning. CDL:s och Värmeverksföreningens gemensamma utredning blir inte helt klar förrän mot slutet av detta år, men avsikten är att energiprognosutredningen redan i den lägesrapport som avges till sommaren skall kunna redovisa visst preliminärt material. Jag vill när det gäller lånemöjligheterna vid utbyggnad av kraftvärmeverk hänvisa till att redan energikommittén i sitt slutbetänkande 1970, Sveriges energiförsörjning, framhöll nödvändigheten att sådana hinder som motverkar en önskvärd utveckling på energiområdet undanröjs. Jag instämmer i denna bedömning. Enligt vad jag inhämtat så pågår sedan en tid diskussioner mellan CDL och bankerna om belåningsvärdet för värmekraftstationer, och avsikten är att dessa diskussioner skall vidgas till att omfatta även belåningen av kraftvärmeverk. Jag vill också peka på att statsrådet Lidbom nyligen tillkallat en sakkunnig för att utreda lagstiftning om allmänna värmeanläggningar. Avsikten är att om det vid en total bedömning framgår att en viss uppvärmningsform skall väljas för ett område eller ett projekt, så skall det finnas möjligheter att föreskriva att uppvärmningen sker på detta sätt. Det bättre tillvaratagandet av värmeunderlaget som då blir fallet kommer därvid också att underlätta finansieringen, bl.a. genom att huvudmannen för värmeanläggningen får ökade möjligheter att ta ut s.k. anslutningsavgift.